Herr talman! Jag tänker ganska kortfattat behandla det ärende som föreligger. Det är ju sent på kvällen. Som alla intresserade har sett gäller ärendet anslagen till riksdagen och dess myndigheter, m.m. Vidare har den uppmärksamme läsaren kunnat konstatera att det bakom de förslag som har lagts fram i detta betänkande råder en bred enighet i utskottet. Det gäller med ett undantag, nämligen Harriet Colliander som har reserverat sig på några punkter, vilket kanske inte är så oväntat. Vi har vant oss vid att så snart som någonting har med demokratiska institutioner och liknande att göra är Ny demokrati och Harriet Colliander väldigt ivriga när det gäller att föreslå drastiska nedskärningar. Det må sedan gälla presstöd, partistöd och liknande. Demokratiska institutioner över huvud taget har blivit en särskild skottavla för Ny demokrati. Anslagen till riksdagen innebär faktiskt inte några drastiska ökningar, tvärtom. Man har på en del punkter kunnat föreslå besparingar. Om man ser över en längre tidsperiod, är det utan tvivel så, att anslagen till riksdagen ganska kraftigt har ökat, vilket betingas av många olika saker. En orsak är naturligtvis de ökade kostnader som vårt ständigt utökade internationella engagemang för med sig. Det får vi säkerligen leva med, om vi vill följa upp våra ställningstaganden när det gäller EES och EG, som drar en del nya kostnader med sig. En annan orsak är de ständigt ökande kraven från riksdagens ledamöter på en effektivare och bättre service för att kunna fullgöra sina uppdrag. Det har rått bred enighet om att arbetsförhållandena i riksdagen skulle förbättras så, att det blev lättare för ledamöterna att klara av sina besvärliga uppgifter. Jag tycker således att de anslagskrav som finns är väl motiverade. Det är alldeles givet att vi helt allmänt måste hålla ögonen på kostnadsökningar, men man kan ju inte gärna från riksdagsgruppers och riksdagsledamöters sida ständigt kräva ökad service och samtidigt säga att servicen skall bli billigare. Vissa rationaliseringar har ju datoriseringen medfört, och servicen har ökat. Men att man kan ha denna dubbla inställning totalt sett förstår jag inte. Herr talman! I dessa avsnitt yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Vad gäller engagemanget för Olof av Forselles i John Bouvins anförande, är det några punkter som är något anmärkningsvärda. John Bouvin klagar över att han inte fått företräde hos konstitutionsutskottet för att tala för sin motion. Jag tror att vi hört sådant tal tidigare från John Bouvin. Varje utskott har ju hundratals motioner från enskilda riksdagsledamöter, motioner som de anser vara mycket angelägna. Om varje riksdagsledamot skulle få tillfälle till egna föredragningar av sina motioner i de olika utskotten skulle sannerligen inte årets dagar räcka till för ärendebehandlingen i riksdagen. Det är naturligtvis en fullständigt ogörlig ordning. Varför just John Bouvin skulle få speciella privilegier i det här avseendet har jag svårt att förstå. John Bouvin säger vidare att det är hopplöst och att ingen förstår honom. Även i andra anföranden av John Bouvin har jag lagt märkte till att han anser att han framför allt ensam, och också först av alla, funnit sanningen, medan alla andra av någon anledning är totalt vilseledda och över huvud taget vilsna i världen. Detta betraktelsesätt stämmer inte så väl överens med vad vi i den här riksdagen är vana vid. Vi är vana vid att respektera varandras åsikter, även om vi inte delar dem. Ärendet Olof av Forselles tänker jag inte gå in på mer i detalj. Vi som har suttit litet längre i riksdagen vet ju att detta ärende återkommit många gånger. Vid ett tillfälle har konstitutionsutskottet gjort en mycket ingående beredning av detta ärende. Den utredningen mynnade ut i de resultat som finns angivna på s. 9 och s. 10 i utskottets betänkande. Utskottet hänvisar till dessa utredningar och har inte funnit anledning att ändra sina tidigare ställningstaganden.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
Herr talman! Det är klart att det är bra om man kunde säga så. Men vi i Ny demokrati har faktiskt ingen representant i förvaltningsstyrelsen. Det går lätt att säga som Bertil Fiskesjö gör, men vem skall jag tala med där? Det Bertil Fiskesjö bl.a. sade om att ingen förstår mig får stå för Bertil Fiskesjö. Men att skylla ifrån sig med att exempelvis säga: Så har aldrig någon gjort. Det tycker jag är ynkligt. Och därför ser Sverige ut som det gör i dag. Vi riksdagsledamöter säger så fort det blir motstånd mot något, och engagemang för enskilda människor uppstår, att vi inte kan diskutera i enskilda fall. Då skyller man alltså på det. Ynkedomen är densamma när det gäller ministrarna. De vågar inte ta något eget ansvar. Då blir det ministerstyre, säger man. Det är ynkligt att hela tiden skylla på något eller att hänvisa till utredningar. Här i denna kammare -- hör nu vad jag säger -- fattas beslut. Man skyler över allt det som är krångligt och litet pinsamt. Det vill man inte ha reda på. Det är en skandal hur Olof af Forselles har behandlats. Det kan man finna när man läser igenom alla dessa motioner och betänkanden. Om det skulle vara på det sätt som Bertil Fiskesjö säger, nämligen att man respekterar varandra, är alla som engagerar sig i ärendet om Olof af Forselles lögnare hela högen. Karln har ju haft rätt -- efter vad man kan utläsa. Men det är där skon klämmer. Efter endast 10 år skall riksdagen byggas om. Det är alltså pinsamt att denna affär kommer upprullande igen. Att bekänna sina misstag vill man inte göra. Jag vill försöka återskapa en respekt för oss riksdagsledamöter och för vår konstitution över huvud taget. Det är vad jag håller på med, men det går inte. Det har funnits ett politikerförakt i Sverige, och jag märker nu att det börjar övergå till ett hat. Se bara på demonstrationen här utanför i dag! Det är inte bra. Det är vi i Sveriges riksdag som är skulden till detta, och vi måste rycka upp oss. Skicka tillbaka ärendet till förvaltningsstyrelsen! Det kan ni i konstitutionsutskottet göra -- det är bara viljan som fattas.
Herr talman! Jag är fortfarande lika förvånad över John Bouvins allmänna attityd. Han är övertygad om att han ensam har undfått sanningen. Jag vet att andra ledamöter i riksdagen har engagerat sig för Olof af Forselles, och det är deras sak. Men alla måste respektera andras uppfattningar och anse att andra är lika hedervärda. Vi har delade meningar i olika frågor i riksdagen. Ack, hur många gånger har jag inte sett förslag från min sida, som jag tycker har varit mycket kloka, lida nederlag i denna kammare! Det tillhör vårt demokratiska system att vi får respektera vad majoriteten beslutar. Det här ärendet har alltså sakbehandlats mycket ingående och noggrant, och det är denna behandling som konstitutionsutskottet hänvisar till. Ingen förmenar John Bouvin att engagera sig för vad som helst, men jag ber honom att tillåta mig att ha min uppfattning i den här frågan, utan att jag för den skull blir framställd som något slags obildbart monster.
Herr talman! Nej, det tycker jag inte alls att Bertil Fiskesjö är. Men jag tycker att man kan hjälpas åt. Bertil Fiskesjö och många därtill känner mycket väl till hela affären med Olof af Forselles, att den bokstavligt talat stinker, lika väl som den ruttna grunden i riksdagen. Det har jag också påtalat förut. Tar vi inte tag i det här själva, kommer sanningen ändå fram förr eller senare -- det är inga större problem. Jag skulle aldrig ha engagerat mig i detta om jag inte visste att jag har rätt. Jag har pratat med många människor som har hållit på med detta ärende. Det märkliga är att de som kommer för nära sanningen blir bortkopplade. Det är det som vi måste försöka få bukt med. Hur skall jag då bära mig åt för att få någon i detta hus att engagera sig? Det vill man inte göra. Då får jag försöka få massmedia att ta upp ärendet igen. Det gjorde Expressen redan 1978, och det gäng som hade rört om ordentligt i grytorna fick andra uppgifter -- så var det med den saken. Det blir nog svårt att få någon att engagera sig, men på ett eller annat sätt skall det lyckas. Det är rent ut sagt en feghet att inte ta upp ärendet. Ta upp det och lägg alla korten på bordet, så löser det sig! Jag är helt övertygad om det. Det är skumt att man inte nämner Olof af Forselles med ett enda ord i SGI:s utredning på 70--80 sidor. Min fråga är: Varför gör man inte det? Vem av alla andra personer har mer kunskap om detta hus än vad Olof af Forselles har? Bertil Fiskesjö måste också förstå att jag tycker att det är skumt.

Herr talman! Sedan många år tillbaka har jag varit engagerad i frågan om ersättning till Olof af Forselles. Om min inställning i denna fråga kan det inte råda någon som helst tveksamhet. På skilda sätt, inom och utom konstitutionsutskottet, har jag försökt åstadkomma att en rimlig ersättning skall utgå och att han skall få sin upprättelse. Jag har bl.a. vid två skilda tillfällen haft ganska långa personliga samtal med såväl den föregående som den nuvarande talmannen i detta ärende. Sedan 1982 har jag tillhört konstitutionsutskottet. I motsats till John Bouvin vet jag alltså att ärendet har varit uppe till behandling där vid ett flertal tillfällen. Det har bl.a. varit föremål för en mycket omfattande utredning, som tredje vice talmannen nyss hänvisade till. När John Bouvin därför tidigare i en skrivelse anför och här åter upprepar om ledamöterna i KU att de inte är intresserade av sanningen, betraktar jag detta som en ren oförskämdhet. Om han tror att utbrott av den karaktären gagnar hans sak och gagnar ärendet som sådant, gör han sig skyldig till en allvarlig missbedömning.
Herr talman! Nej då. Men hur har Hans Nyhage lyckats alldeles själv på det gamla, konventionella sättet? Vi har hållit på i 20 år med det här ärendet, men ingen har lyckats. Då måste man väl försöka hitta nya grepp. Jag bad alltså att Olof af Forselles skulle få förklara sig inför konstitutionsutskottet, och jag skriver: Förvägras han detta konstaterar jag: Ni är inte intresserade av sanningen. Detta klarade ni alldeles själva, då ni svarade att han inte fick komma. Jag har inte sagt det, utan det gjorde ni. Det var ett påstående. Ni klarade det själva -- ni är inte intresserade av sanningen. Så enkelt är det. Hur skall vi då göra? Jag vet att Hans Nyhage har lagt ner otroligt mycket arbete för Olof af Forselles, och jag högaktar honom för det. Jag använder tillvägagångssätt som inte är brukliga här, och felet är väl att inte fler har gjort det. Därför står vi här i samma anda som för länge sedan. Jag tror att Ulf Adelsohn en gång sade att staten befann sig på 1634 års nivå i något hänseende, och det är det som jag ser här nu. Man är inte alls intresserad av nymodigheter eller av ett annat sätt att tänka. När man har kommit hit skall man fungera på ett visst sätt, och uppför man sig litet annorlunda stämmer det inte. Jag tycker fortfarande att Hans Nyhage, Bertil Fiskesjö och alla andra i konstitutionsutskottet skall visa litet kurage och skicka tillbaka ärendet till förvaltningsstyrelsen. Det är inte mer med det. Då får vi se hur det går. Annars är det bara att konstatera att det jag sade fortfarande gäller, dvs. att ni inte är intresserade av sanningen. Det får stå för er själva hur ni bär er åt, inte hur jag bär mig åt. Det är ni som har avgörandet i er hand.
Fru talman! Om de nya grepp som John Bouvin talar om innebär kränkande beskyllningar och oförskämdheter mot KU:s ledamöter som kollektiv och mot mig personligen som enskild ledamot i KU, betackar jag mig verkligen för dessa nya grepp. Jag upprepar: Den typen av agerande gagnar inte frågan som sådan.

Herr talman! Hur skall man förklara det här då? Det faller på sitt eget grepp, när man läser vad jag har skrivit. Hittills är det ingen utanför riksdagen som har missförstått mig när jag har läst upp mina två framställningar. Man sade att det inte var klokt, att det var ett hot mot yttrandefriheten. Det var människor som är ganska högt uppsatta i vårt samhälle som sade det. Det är därför som jag har agerat på detta sätt, och jag tänker fortsätta att agera på ett annorlunda sätt, tills vi får en annan ordning eller snabbare beslut här.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig följande angående informationen om EG: ''1. Avser regeringen att ta initiativ för en allsidig statlig information inför folkomröstningen? 2. Avser regeringen att lägga förslag som innebär att en rimlig andel av de statliga informationsmedlen fördelas till organisationer som företräder nej-sidan? 3. När kommer samhällsstödet till ja resp. nejsidan inför folkomröstningen att fördelas?'' Jag avser besvara frågorna i ett sammanhang. Jag vill först erinra om att regeringen har tagit en rad initiativ till en allsidig informationsspridning om de europeiska integrationsfrågorna. I förra årets kompletteringsproposition lade regeringen fram konkreta förslag om en väsentligt utökad informationsverksamhet i syfte att ge alla medborgare i vårt land möjlighet att öka sina kunskaper om Europaintegrationen. Riksdagen godkände regeringens förslag och anslog 50 miljoner kronor för informationsinsatser under innevarande budgetår. För nästa budgetår har regeringen föreslagit ett lika stort belopp för sammma ändamål. Som jag har redovisat i riksdagen den 21 januari i år tilldelades den s.k. Fälldindelegationen hälften av årets informationsanslag för bidrag till studieförbund, folkhögskolor och utomstående organisationer. Den andra hälften anslogs till den informationsverksamhet som bedrivs av det inom regeringskansliet inrättade Sekretariatet för Den s.k. Fälldindelegationen har under innevarande budgetår fördelat anslagna medel till enskilda informationsprojekt. Cirka två tredjedelar av medlen har tilldelats studieförbund och folkhögskolor. Beslut om fördelningen till dessa har baserats på bedömningar som har gjorts av Folkbildningsrådet. Återstoden av medlen har fördelats på en rad organisationer som bidrag till finansieringen av enskilda informationsprojekt. Bidragen har varierat mellan 15 000 och 250 000 kr. Ja och nej-sidans resp. kampanjorganisationer har fått 150 000 kr vardera till informationsprojekt av saklig karaktär, dock ej till kampanjverksamhet. Fördelningen har skett med utgångspunkt i de riktlinjer som riksdagen uppställt. Detta gäller givetvis också de medel som ställts till ja resp. nejsidans förfogande. Avsikten är, som Gudrun Schyman självfallet vet, att stödja projekt för en saklig och allsidig information om Gudrun Schyman frågar i sin interpellation om när ja resp. nej-sidan kommer att få stöd inför folkomröstningen. I min information till riksdagen den 21 januari framhöll jag att det kommer att bli möjligt för kampanjorganisationer från båda sidor att erhålla bidrag under nästa budgetår, varvid jag har utgått ifrån att nuvarande tidsplan för förhandlingarna håller. Vidare förutsätter detta att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen. Jag kan naturligtvis inte föregripa riksdagens ställningstagande och inte heller de beslut om bidragsfördelningen som den s.k. Fälldindelegationen har att fatta självständigt inom ramen för anvisade medel. Så till Gudrun Schymans påstående att det sekretariat för Europainformation som har inrättats inom regeringskansliet skulle vara en ''propagandaavdelning för ja-sidan'' -- för att använda ordvalet i interpellationen. Jag vet inte vad Gudrun Schyman grundar sitt påstående på, men jag vill understryka att sekretariatet, helt i enlighet med de riktlinjer som riksdagen har godkänt, har till uppgift att bedriva en bred, saklig och allsidig informationsverksamhet utifrån en åsiktsneutral utgångspunkt. Detta innebär givetvis att sekretariatet inte företräder någon särskild ståndpunkt i frågan om svenskt medlemskap i EG och därmed självfallet inte heller har anknytning till några kampanjorganisationer. Under innevarande budgetår bygger sekretariatet upp ett informationsnätverk som knyter samman centrala, regionala och lokala insatser med folkbiblioteken som lokala knutpunkter för information till allmänheten. Biblioteken kommer att arbeta med stöd av en supportorganisation bestående av sekretariatet, länsbibliotek, länsstyrelser, Kommerskollegium, Statens kulturråd, AMS och många fler. I dag besöker ca 45 % av den svenska befolkningen regelbundet biblioteken -- målet är att alla skall veta att all slags information inför folkomröstningen finns att få där. I informationsnätverket ingår också den telefonpanel som skall avlasta biblioteken genom att man skall bygga upp en bank av frågor och svar i en databas som biblioteken har fri tillgång till. Panelen är bemannad tolv timmar om dygnet, helg och vardag. Det kostar bara en markering att fråga, och svar skall vanligen kunna erhållas inom 24 timmar. Till sin hjälp har panelen den samlade sakkunskap som finns inom regeringskansliet, databaser m.m. Sekretariatet kommer att stå för en omfattande produktion av informationsmaterial, faktablad, skrifter, böcker, video m.m. Den broschyr om EG, EES och EU som i dagarna har distribuerats till alla landets hushåll kommer att finnas utlagd på bibliotek och postkontor. Broschyren, som också utkommer i punktskrift och som taltidning, som video för hörselskadade och på åtta invandrarspråk, är tänkt att signalera att information finns att få och att ge en grund för vidare kunskapssökande. Det ligger i sakens natur att en broschyr av detta slag av bl.a. utrymmesskäl inte kan ge en helt uttömmande bild eller ge fullständiga svar på samtliga frågor. Som jag har framhållit många gånger tidigare i riksdagen är det regeringens avsikt att i största möjliga utsträckning söka tillgodose efterfrågan på information inom detta viktiga område. Vi mottar självfallet gärna synpunkter från alla håll på den inriktning och uppläggning som denna informationsverksamhet bör ha.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Dinkelspiel för svaret. Jag är ju inte nöjd förstås, men det var väl inte heller väntat. Vi har diskuterat den här frågan många gånger förut, och jag har kritiserat det sätt på vilket regeringen går ut och informerar på. Jag fortsätter att kritisera utifrån den verklighet som finns, utifrån hur det ser ut i samhället när det gäller informationen och utifrån hur människor i allmänhet, oavsett om de har någon uppfattning i EG-frågan eller inte, reagerar. Jag är ute och reser väldigt mycket och har deltagit i många möten och debatter. Under den senaste tiden har jag bl.a. varit mycket i gymnasieskolorna -- jag anstränger mig för att ofta vara i gymnasieskolorna. I interpellationen tog jag upp det faktum att Arbetsgivareföreningen satsar 1,5 miljoner kr på en mycket medveten kampanj. Man bjuder ner lärare till Bryssel för information osv. Detta är de i sin fulla rätt att göra men det är ju då fråga om deras egen information. Likaså är det ute på skolorna i dag ett fullständigt överflöd av information från Arbetsgivareföreningen, Industriförbundet osv. Informationen är tjusigt gjord med bra layout, fyrfärg och den är mycket pedagogiskt upplagd. Detta måste på något sätt balanseras. Det är inte rimligt att nej-organisationerna Nej till EG, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet kan balansera detta. Därför menar jag att det måste ligga i regeringens uppdrag att genom sitt eget material på något sätt råda bot på den här obalansen. Jag blir därför besviken när jag ser det material som faktiskt regeringen ger ut, eftersom det är så oproblematiserande. Man tar i materialet inte upp de frågor som människor ställer sig och man redovisar inte att detta inte bara är fråga om faktaupplysningar, handelspolitik och avtal utan att detta också är ett politiskt projekt. Hela integrationsarbetet i Västeuropa, hela tanken med den gemensamma marknaden och den europeiska unionen är till mycket stora delar ett politiskt projekt som har vissa mål och syften. Jag tror att det är viktigt att man betonar detta för människor, eftersom det är grunden till att vi faktiskt kan tycka olika i den här frågan. Då handlar det om att man måste värdera och tolka de faktainformationer som ges. Men då måste man också ge människor upplysning om att det inte finns en neutral bild av vad detta är, utan att det är en fråga om vilka värderingar man har, hur man ser på de maktförhållanden som råder, hur man uppfattar olika opinioners möjlighet att komma till tals och uttryck i EG:s strukturer och beslutsfattande osv. Det borde vara regeringens ansvar att föra ut denna komplexitet och, sett utifrån att detta är en fråga om politik och värderingar, också ge båda sidor möjlighet att komma till tals. Det man gör nu i regeringens information inkl. den här broschyren är att man ger regeringens syn. Man utmålar detta som någon form av värdeneutral faktaupplysning. Det är många som reagerar mot detta och tycker att de inte får den problematiserade bild som de, om de fick reda på andras syn på dessa frågor, skulle förstå vikten av. Jag vet att initiativ har tagits, men jag vet också att det finns en massiv kritik ute i landet. Den som jag allra mest stöter på just nu kommer från lärarna, som säger att de inte har någon möjlighet att köpa in material från nej-sidan eftersom de inte har råd. Det material som den kritiska sidan ger ut kostar pengar. Det ingår inte i deras budget. Allt det andra materialet får de gratis. Vad skall de göra? De är faktiskt förtvivlade. Ulf Dinkelspiel efterlyser goda råd och synpunkter från alla håll. Mitt råd är: Gör material där båda sidor får komma till tals. Jag vet att det från början var planerat att hushållsbroschyren skulle innehålla politiska företrädares presentation. Jag fick själv i uppgift att formulera mig mycket kort om huvudskälen till att jag inte vill ha svenskt EG medlemskap. Sedan togs detta bort. Jag vet inte varför. Det skulle vara intressant att få höra om ni har planer på att med skattebetalarnas medel bekosta en allsidig information med den uppsättning fakta som finns, men där också båda sidor får komma till tals så att man får en samtidig information som visar på att man kan se och värdera dessa fakta på olika sätt och att man framför allt kan ha olika syn på den framtida utvecklingen. Jag tror att det skulle vara väldigt nyttigt och att det sättet att informationsmässigt förhålla sig kanske något skulle kunna rehabilitera det dåliga rykte som regeringen har i detta fall. Det skulle vara bra om det också ingick företrädare för både ja och nej-sidan i den telefonsvararpanel som finns för att göra det möjligt för människor att spegla sig i de olika åsiktsriktningarna på ett bra sätt. Jag vill ställa ännu en fråga. Den gäller de pengar som skall gå till kampanjorganisationerna. Är det en förutsättning att tidsplanen för förhandlingarna håller? Kommer det för nästa budgetår att innebära att pengar direkt går till kampanjorganisationerna -- ja och nej-sidan -- eller är det bara under förutsättning att förhandlingarna går enligt den mest optimistiska tidtabellen? Kommer man annars att skjuta upp det hela?
Herr talman! Gudrun Schyman tar i sin interpellation upp verksamheten i Stiftelsen Ja till Europa, och särskilt uppropet till förmån för svenskt medlemskap. Gudrun Schyman antyder att det hela är fråga om något skumt. Så är det naturligtvis inte alls. I stiftelsen arbetar vi på flera olika sätt mycket hårt för Europafrågan. Till skillnad från Gudrun Schyman menar vi att det för människorna i Sverige vore mycket allvarligt med de otrygga konsekvenser som skulle följa av ett nej till ett svenskt medlemskap. Vi skulle då förlora inflytandet över vårt eget öde i och med att vi inte kan påverka omvärldens prioriteringar. Det gäller freden, dvs. relationerna till Öst och Centraleuropa och därmed vår egen säkerhet. Det gäller välfärden, ekonomin, jobben och miljön. Om Gudrun Schyman fick som hon ville skulle Sverige bli ett sämre och delvis förstört land. Detta kommer vi inom Stiftelsen Ja till Europa självfallet att försöka mobilisera så mycket resurser som möjligt för att förhindra. Detta är vår naturliga ambition. Startskottet för denna stiftelses inriktning mot en bredare publik var ett upprop för Europa, vilket publicerades i kvälls och dagspress vid nyåret 1993. Vid sidan av riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier gav artister, sjuksköterskor, andra yrkesarbetare och kulturpersonligheter såsom Marit Paulson samt hemmafruar sitt stöd för ett medlemskap. Annonseringen fortsätter nu regionalt runt om i landet genom att sympatisörer sätter in 75 kr på stiftelsens postgirokonto. Detta finns dessutom angivet i annonserna. Från UD:s informationsinslag har stiftelsen hittills fått 150 000 kr. Det är precis lika mycket som organisationen Nej till EG har fått. Vi är klart beroende av att UD senare, när folkomröstningen närmar sig, beviljar en större summa för kampanjinsatserna. I stiftelsen ordnar vi resor till Bryssel och till EG parlamentet i Strasbourg. Det tar vi betalt för. Vi ordnar EG-utbildning för partier och folkrörelser. Det tar vi betalt för. Vi producerar trycksaker, overheadbilder och annat informationsmaterial som vi tar betalt för. Vi får bidrag från näringslivet, men också från enskilda personer. Man kan dessutom bli Europavän, vilket innebär att man ingår i ett nätverk av människor som är intresserade av att veta mer om EG, att få information från stiftelsen eller som bara vill stödja oss. Europavännerna betalar en avgift på 90 kr per år, vilket ungefär motsvarar kostnaderna för stiftelsens utskick. Vi har i stiftelsen alldeles för litet pengar, Gudrun Schyman. Det kan jag försäkra. Alla bidrag välkomnas tacksamt. Jag tror att det dessutom är viktigt att vi på ja-sidan attraherar mer pengar av den enkla anledningen att vi har en dubbel uppgift. Vi måste anstränga oss mer för att skaffa oss mer resurser. Det beror på att vi, som jag sade, har två uppgifter medan ni på nejsidan har begränsat er till en enda uppgift, nämligen att säga nej, nej och åter nej. Vi på ja-sidan tillhör däremot den part i debatten som har fått oss uppgiften förelagd att förutom att redogöra för vårt ja-ställningstagande dessutom informera. Vi måste för det första förklara vad EG, Europeiska unionen och Europatanken är, och för det andra sedan resonera och övertyga människor om att Sverige bör gå med i den europeiska unionen. Väljarna anser tydligen att det är vi på ja-sidan som så att säga har bevisbördan för att medlemskapet är bra. Vi har alltså en dubbel uppgift och har med stort allvar följt den uppmaningen. Vi försöker därför attrahera så mycket resurser som möjligt. Jag kanske kan återkomma senare till Gudrun Schymans tal om propagandaresor, som hon också tar upp i sin interpellation. Men jag tror att jag väntar litet med det.
Herr talman! Eftersom jag har framställt en interpellation som berör den här interpellationsdebatten, tycker jag att det är lika bra att här framföra det som jag vill säga. Det är så uppenbart att det är av största betydelse att ett objektivt material framställs, där för och nackdelar med ett medlemskap blir tydliga.

I min interpellation angav jag att informationsarbetet börjat med en stor ekonomisk dominans för ja-sidan. Det är ju inget tvivel om att ja-sidans resurser är överväldigande. Om det är svårare att argumentera för den ena eller den andra linjen, kan inte någon opartisk instans ta ställning till. Det går säkert att framföra skäl för att det är minst lika svårt att verka för nej-sidan som för jasidan. Det är inte så märkligt att det nu finns kritiska röster för att nej och ja-sidan har fått ett bidrag på enbart 150 000 kr. För ja-sidan betyder detta låga anslag mycket litet, eller kanske ingenting, eftersom man har mycket stora resurser att ösa ur och mer är att vänta. Om bidragen även i fortsättningen blir så låga, blir obalansen än mer uppenbar under folkomröstningskampanjen. I min interpellation poängterade jag vikten av att de två alternativen blir väl belysta och att saklig information ges. Nej-sidan har betraktat UD:s informationsskrift om EG som en partsinlaga.
Jag hemställer att Hans Göran Franck tar debatten om den andra interpellationen när den skall debatteras, eftersom vi ändå får ytterligare en debatt.
Herr talman! Gudrun Schyman har ställt ett antal frågor som rör informationsverksamheten. Hon utgick från att jag inte skulle bli överraskad av hennes synpunkter. På den punkten har Gudrun Schyman alldeles rätt. Jag har hört dem om och om igen. Jag kan inte finna att det finns den minsta möjlighet att tillgodose Gudrun Schymans synpunkter, vad man än gör på detta område. Jag har mina misstankar varför. Låt mig göra några kommentarer till de punkter som Gudrun Schyman tog upp. Gudrun Schyman sade att den information som utgår från Sekretariatet för Europainformation speglar regeringens syn. Så är det inte. Detta sekretariat är upprättat för att förmedla en allmän information, faktainformation, om EES, EG och EU. Det är helt fristående från den politiska ledningen när det gäller informationsmaterialets utformning. Syftet är att materialet först och främst skall belysa några grundläggande förhållanden om EG men också att sekretariatet skall stimulera mer till att hämta ökad information om EG.

Det är inte den bild som jag har. Men vi lever uppenbarligen i två världar. Jag är faktiskt också ganska ofta ute, inte minst i skolor. När jag gör besök på olika håll i landet, brukar jag alltid sträva efter att inkludera åtminstone ett besök i någon skola.

Sedan säger Gudrun Schyman att regeringens uppgift är att råda bot på obalanser i opinionsbildningen. Där har vi, Gudrun Schyman, helt olika uppfattningar. En sådan utgångspunkt innebär att om det skulle finnas en minoritetsuppfattning i den frågan, säg en mycket stark uppslutning kring t.ex. de åsikter som Gudrun Schyman och hennes parti har stått för genom åren, skulle det vara regeringens uppgift att balansera den informationen. Säg att Gudrun Schyman företräder åsikter för 5 % av landets medborgare. Skall regeringen då balansera detta genom att gå in med 95 % mer informationsinsatser? Jag menar att det i ett demokratiskt samhälle måste råda yttrandefrihet och frihet för alla grupper att komma till tals. En annan sak är, och det för mig över till den tredje frågan, att när man sedan kommer till en folkomröstning, kan det finnas goda skäl att avsätta särskilda medel för en kampanj kring dessa frågor. Då tycker jag personligen också, men här vill jag inte föregripa riksdagens ställningstagande, att det är naturligt att ja och nej-sidan får lika mycket pengar. Det här är ett ställningstagande som riksdagen har att göra när det blir dags att fastställa tiden för folkomröstningen. Det menar jag bör bli i slutet av förhandlingarna, när vi kan se vilken den lämpliga tidpunkten är. Jag utgår från att riksdagen i det sammanhanget kommer att lägga fast tidpunkten för förhandlingarna och också formerna för informations och kampanjverksamheten kring det hela och därmed också ta ställning till frågan när pengar skall ställas till förfogande för det ändamålet.
Herr talman! Skall jag uppfatta den sista upplysningen som att nästa års budget, de 50 miljoner kronor som är avsatta, kommer att gå bara till kampanjorganisationer under förutsättning att riksdagen också har tagit ställning till tidpunkten för folkomröstningen? I så fall vill jag säga att utrikesutskottet, när man har behandlat detta, har sagt att det skall gå till en allsidig information. Då har man också menat kampanjorganisationer. Då får vi i så fall ta upp en ny debatt om detta. När jag säger att det är regeringens ansvar att balansera utbudet av information, gör jag det utifrån att vi faktiskt skall ha en folkomröstning och utifrån att det här inte är vilken politisk fråga som helst utan en av de största politiska frågorna under hela efterkrigstiden. Vi skall gå ut i en folkomröstning som -- det utgår jag från och det hoppas jag verkligen -- kommer att vara skild från valet till riksdagen osv. Dessutom finns det ju så olika olika uppfattningar i många olika partier. I denna fråga företräder jag inte en minoritet, snarare tvärtom. Just nu är ju opinionsläget i Sverige sådant att det är jag som företräder en majoritet. Det är denna majoritet plus de som anser att de behöver mer information för att kunna sätta sig in i det här som för fram just den kritik som föranleder mig att tjata om den här frågan. Jag gör det alltså inte därför att det är min ambition att trötta ut Ulf Dinkelspiel. Så är det faktiskt inte. Jag blir besviken när Ulf Dinkelspiel säger att det aldrig kommer att gå att göra mig nöjd i detta avseende. Jag tror visst att det går. Men ni gör ett stort fatalt misstag när ni inte tar allvarligt på den kritik som finns och på den här obalansen. Inom lärarkåren har man väl ingen anledning att vara oroad och att framföra kritik, om man inte verkligen tycker som man gör. Det är inte ett uttryck för höger eller vänsterskalan utan för ett problem som man har i undervisningen. Att nonchalera den här obalansen och den kritik som människor för fram och att inte lyfta fram den politiska sidan av frågekomplexet beträffande medlemskapet i den europeiska unionen kommer att slå tillbaka mot regeringen själv. Vi kan komma i precis samma situation som den som gällde vid den första folkomröstningen i Danmark. Många människor kände då att hela etablissemanget var för en sak och att de blev totalt överkörda. Människor menade: Vi får inte reda på vad det handlar om. Det här vill vi inte vara med om. Jag önskar att vi går till en folkomröstning där så många människor som möjligt kan grunda sitt beslut i frågan på så väl underbyggd information som möjligt -- dvs. att så många sidor som möjligt har blivit belysta och att kunskapen och medvetenheten finns om att detta är ett politiskt projekt, att det handlar om politiska värderingar.

Herr talman! Det är bra att Ulf Dinkelspiel säger att de båda sidorna, när kampanjen väl kommer i gång, skall få lika mycket pengar. Men det kan också vara en negativ faktor, för om man ger väldigt litet pengar till ja och nej-sidan -- exempelvis bara ett par 100 000 kr, men precis lika mycket till båda -- kommer ja-sidan helt klart att kunna ha mycket större resurser. Ja-sidan kommer ju att få pengar från mycket penningstarka organisationer inom näringslivet och andra organisationer. Vi vet ju på ett ungefär hur uppställningen ser ut i dag. Därför är det mycket angeläget att statsrådet på den punkten kompletterar svaret med ett besked om att det verkligen blir ordentligt tilltagna resurser, så att det kan bli någorlunda balans här. Det statsrådet säger är helt riktigt, nämligen att ingen kan förhindra att en facklig organisation eller en branschorganisation inom näringslivet har vissa åsikter. Där kan man inte ingripa. Men man kan förändra och förbättra det hela genom att verka för att bidragen till ja och nej-sidan blir rikligt tilltagna. Vad jag nu är ute efter är ett förslag i nämnda riktning. Sedan är det ju riksdagen som beslutar. I den andra frågan vill jag också säga några ord. Andre vice talmannen avbröt mig tidigare. Men det jag tänkte säga var just det som statsrådet har yttrat sig om. Det gäller då UD:s broschyr. Jag har här en artikel med intervjuer från Skånska Dagbladet. Artikeln är ytterligt kritisk. Jag har inte gått igenom hela materialet om den kritik som har framförts. Men finns det inte, statsrådet, anledning att noga granska det här för att se om kritiken mot broschyren är berättigad? Det är ju angeläget att materialet i fortsättningen är så sakligt och objektivt som det någonsin är möjligt. Det vore väldigt olyckligt om vi fick en sned diskussion om att materialet inte skulle vara korrekt. Det kan inte vara särskilt svårt att göra en granskning på det viset att vi får en diskussion i sak och inte en diskussion om att det skulle göras progaganda i lager för den ena sidan.
Herr talman! Gudrun Schyman beklagar sig i sin interpellation och också i diskussionen här med Ulf Dinkelspiel över vad hon kallar för propagandaresor till Bryssel som ja-sidan ordnar. Men jag tror att Gudrun Schyman inte riktigt vet vad hon talar om. De här resorna brukar sluta med besök hos den svenska EG-delegationen med en föredragning av det aktuella läget. Vidare brukar de börja med ett besök i ett tidigare koncentrationsläger för att påminna om andra världskriget som roten till EG:s tillblivelse och till Europatanken. Det är litet svårt att acceptera påståenden om att de här resorna skulle vara propagandaresor med tanke på hur de börjar och slutar, som jag nämnt. Man reser inte till koncentrationsläger om man ägnar sig åt propagandaverksamhet. Jag tycker att det är viktigt att känna till följande slagord: Aldrig mera krig. Det är den viktigaste drivkraften nu, och var även då, för Europatanken och Jag är övertygad om att det är på det viset att det faktum att ja-sidan attraherar större resurser än nej-sidan -- för att tala i kampanjtermer -- beror på att ja-sidan faktiskt står för en bättre sak än nejsidan. Vad är det som Gudrun Schyman begär ytterligare pengar för? Låt mig citera litet ur skrifter från Nej till EG och Kritiska Europafakta: ''Den är bara ett nygammalt nazistiskt försök att skapa en Det är Torbjörn Säfve som skriver det. Mikael Nyberg skriver i Direktörernas Europa, en bok utgiven av Nej till EG: ''Tyskland har börjat importera slavar till sina industrier.'' Vidare skriver samme man: ''Det är lönsamt att göra arbetare till invalider. Efter den kalkylen inrättas det nya EG-Europa.'' Då frågar man sig: Vilka ytterligare lögner är det som, enligt Gudrun Schyman och Nej till EG, förkvävs i brist på pengar?
Herr talman! Först några kommentarer till det som Hans Göran Franck tog upp. Till att börja med gäller det broschyren -- sakfel o.d. Jag delar naturligtvis uppfattningen att eventuella sakfel bör granskas och att man kritiskt bör belysa detta. Jag kan försäkra att det sekretariat som upprättats bara har en ambition -- jag har sett den gång på gång -- nämligen strävan att så långt det någonsin är möjligt komma med objektiv, allsidig information på det här området. Dagligen och stundligen svaras det på olika frågor i de informationsslussar som har upprättats. Dessutom upprättas informationsbanker. Strävan är hela tiden att korrigera det hela för att verkligen få en rättvisande information. Man går mycket systematiskt till väga. När broschyren utarbetades -- för att ta ett exempel -- gjorde man, har det sagts mig, väldigt många versioner. Man gick ut till en mängd olika människor och prövade delar. Man gick runt bland en mängd tjänstemän, både här hemma och i Brysseldelegationen men också på andra håll, för att kontrollera de olika sakuppgifterna. Också på olika andra sätt har broschyren testats för att den skall innehålla så saklig och allsidig information som möjligt. Men med tanke på att det är fråga om mycket material kommer man självfallet, om informationen på något sätt skulle vara missvisande, i faktablad o.d. som går ut att korrigera uppgifter, om så skulle behövas. Det finns ingen prestige i detta. Hans Göran Franck upp de belopp som har lämnats av Fälldindelegationen, 150 000 kr, och undrade om det är motsvarande belopp som skall utgå under kampanjskedet. Enligt min mening är det inte det. Enligt min mening bör det röra sig om betydligt större belopp, lika fördelade på ja och nejsidan. Jag vill inte föregripa regeringens och riksdagens ställningstagande när den tidpunkten kommer, men jag delar uppfattningen att om det skulle röra sig om belopp i den nämnda storleksordningen, skulle det inte räcka långt för en kampanjverksamhet kring de här frågorna. Till den frågan får regeringen anledning att återkomma när förhandlingarna närmar sig sitt slut. Gudrun Schyman! Jag skall överraska Gudrun Schyman. Jag delar hennes uppfattning i den slutliga delen av hennes inlägg, nämligen att vi skall söka få fram så mycket och så bra material som möjligt om EG. Detta är viktigt med tanke på folkomröstningen. Jag tror ingen kan tvivla på min och regeringens ambition i det här avseendet. Redan nu, 12--18 månader före folkomröstningen, om allt går enligt tidtabell, har vi gått ut med en broschyr till alla hushåll, inte bara för att ge grundläggande information, som jag sade, utan för att inspirera alla att hämta mer information kring de här frågorna från alla håll. Vi har upprättat telefonslussar som får hundratals samtal per dag. Där bygger man nu systematiskt upp en fråge och svarsbank. Vi har upprättat informationsbanker till vilka folkbiblioteken i alla kommuner kommer att vara anslutna. Där skall alla svenska medborgare kunna gå in och hämta information. Man skall kunna gå in på biblioteket och ställa vilken fråga som helst. I den mån man inte kan få fram informationen direkt är ambitionen att få fram materialet inom 24 timmar. Jag vill inte säga att detta fungerar i alla delar ännu. Det tar tid att bygga upp en sådan här sak. Men det kommer att gå ut information på många andra sätt. Sekretariatet har börjat ge ut faktablad kring olika frågor. De kommer att successivt byggas ut inför folkomröstningen: Förhandlingarna om svenskt medlemskap i EG, Fri rörlighet för personer inom EES. Meningen är att successivt bygga ut den här verksamheten. Som komplement till detta har den s.k. Fälldindelegationen fått medel till sitt förfogande för att stimulera andra, i första hand studieförbunden, att bedriva verksamhet på det här området.

Jag vill säga detta i dag, som svar på Gudrun Schymans kommentar i den här delen, och upprepa det jag har sagt tidigare, att jag har ambitionen att när dagen för folkomröstningen kommer skall inte varje svensk säga: Jag vet tillräckligt för att kunna ta ställning. Man känner alltid en osäkerhet inför så här svåra ställningstaganden. Men varje svensk medborgare skall kunna säga: Jag har beretts tillfälle att sätta mig in i de här frågorna. Det är min ambition.
Herr talman! Vi är eniga om den ambitionen. Eftersom vi är det utgår jag ifrån att de brister som nu finns och som hittills har funnits kommer att rättas till. Då tycker jag också att statsrådet skulle vara mer positivt inställd till de påpekanden om brister som görs. Jag skall ta den broschyr som jag nämnde som exempel. Där står det att EU är en union mellan självständiga stater. Enligt Maastrichtavtalet innebär den här unionen att grunderna läggs för en federativ statsbildning, där de enskilda länderna faktiskt förvandlas till delstater. Det står inte i informationsbroschyren. När grundlagsutredningen lade fram sitt betänkande för inte så länge sedan och pekade på att EG:s lagar och beslut har företräde framför nationella lagar, även våra grundlagar, och ville införa den s.k. lägga-sig-platt-paragrafen som sade att EG-rätt står över svensk rätt, t.o.m. grundlag, blev det mycket tydligt, och det blev en debatt i massmedierna. Det här var väl information som kunde ha stått i broschyren? Informationen om att det är på detta sätt har ju varit tillgänglig ganska länge. Det är ett exempel. Ett annat exempel är att det finns direkta sakfel i broschyren. Jag tog upp en del av dem i interpellationen. Det är synen på regionalpolitiken, som man säger inte berörs. Ändå innebär EES avtalet att Romfördragets regler om statsstöd förs över. Vi får se hur det går i förhandlingarna, vilken form av regionalpolitik som vi kan ha kvar. När det gäller alkohol säger man på ett ställe i broschyren att EG-domstolen vid ett EES-avtal kan upphäva det svenska alkoholmonopolet. På ett annat ställe säger man att frågan inte berörs alls. Det finns en del sådana här sakfel som t.o.m. jurister har noterat. Jag tänker på dem som finns i Umeå, Centrum för EG-rätt. De säger så här: Det finns fog för kritik mot att viss information inte finns med. Jag menar att det är ett uttryck just för den icke-problematiserande bilden, t.ex. att ledamöterna vid kommissionen inte får yppa något till sina hemländers regeringar och att röstantalet i ministerrådet skiftar beroende på landets storlek. Man talar heller inte om att modellen för kollektivavtal är osäker för framtiden. Det finns inga garantier för att regionalpoltiken får finnas kvar på det sätt som Sverige vill ha den. Offentlighetsprincipen är hotad. Det finns en mängd sådana här påpekanden om brister i broschyren. Jag tycker att man skall ta det till sig och beklaga det. Men det finns en linje i de här bristerna, nämligen att man undanhåller sådan information som är kritisk eller som kan ge människor aningar om att det inte bara är frid och fröjd med detta. Det är när det blir en genomgående tendens som informationen från regeringen trillar över till den ena sidans förmån.
Herr talman! För det första är det inte min sak att på varje enskild punkt kommentera allt det material som kommer från Sekretariatet för Europainformation. Det är självständigt och utformar självständigt sitt material. Får jag bara ta ett exempel. Gudrun Schyman säger att medlemmarna i unionen kommer att bli delstater. Det kan vara så om 50--100 år. Jag tror det inte. Men det vore en värdering. Tror Gudrun Schyman, tror någon i denna kammare, att Danmark skulle acceptera det och i dag säga: Ja, vår tanke är att skapa en union där vi blir delstater. Jag tror det inte. Det får vi veta om 50 år. Men det är verkligen värderingar som speglas i ett uttalande av den arten. För det andra var jag för någon månad sedan på värnpliktskongressen i Eskilstuna. Där var det någon som sade att Birger Schlaug säger -- han tillhör också Nej till EG-rörelsen, som Gudrun Schyman -- att broschyren gynnar ja-sidan. Jag svarade då att broschyren fyller mycket högt ställda anspråk på objektivitet. Den har utarbetats i flera versioner. Den har granskats på många olika håll. Den har gått ut i Sifoundersökning eller motsvarande, där man bad ett antal slumpvist utvalda människor att ge sina synpunkter för att man skulle kunna fila av den om den slog över i det ena eller andra avseendet. Den har testats i läsbarhetshänseende för att ligga på rätt nivå. Den har granskats av experter. Den fyller mycket högt ställda anspråk på objektivitet och allsidighet. När allt detta är sagt, och det sade jag i mitt interpellationssvar, tror jag att det är riktigt att den här broschyren gynnar ja-sidan. Den innehåller nämligen fakta. Sedan säger Gudrun Schyman att jag inte skulle ta till mig synpunkter på sakfrågorna. Jag söker lyssna till alla uppslag som gäller information och så långt det är möjligt, om jag tycker att de är berättigade, föra dem vidare. Sekretariatet för Europainformation har -- jag upprepar det -- ambitionen att på många olika sätt, på många olika vägar och genom olika medier gå ut med allt slags information för att nå bredd och allsidighet. Sedan är det en annan sak att jag aldrig, tror jag, lyckas göra Gudrun Schyman nöjd, därför att vi har olika syn på saken. Jag såg en bild av Ströyer i Dagens Nyheter för någon tid sedan. Det var en person som stod med en informationsbroschyr om nej till EG. Det stod: Nej, nej, nej till EG. Och i pratbubblan stod det: Så här ska en saklig och objektiv informationsbroschyr se ut. Med sådan information skulle jag kanske göra

Herr talman! Hans Göran Franck har i en interpellation ställt följande frågor till mig angående bl.a. konsekvensutredningarna av olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen: 1. Kommer både ja och nej-sidan att kunna påverka direktiven till konsekvensanalyserna och sammansättningen av den aviserade parlamentariska referensgruppen? 2. Har Sverige god beredskap för icke-medlemskap i Europaunionen, eller behövs ytterligare utredning därom? 3. Strävar Sverige efter några uttryckliga undantag från Maastrichtavtalet efter dansk förebild? 4. På vilket sätt kan likvärdiga möjligheter i övrigt skapas för ja och nej-sidan i folkomröstningen? Jag vill understryka följande: - Det förberedelse och analysarbete som sedan länge pågått inom regeringskansliet och på myndigheterna är mycket omfattande och amibitiöst. Sverige går in i förhandlingarna väl förberett. - Vi för dessutom en öppen och kontinuerlig dialog med såväl riksdagens alla partier som skilda intresseorganisationer. Förutom de förberedelser som redan genomförts de senaste åren, har regeringen beslutat tillsätta fem konsekvensutredningar. Dessa avser att belysa konsekvenserna av olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen -- således även konsekvenserna av att stå utanför. Utredningarna omfattar: - Den sociala välfärden och jämställdheten mellan kvinnor och män Beträffande Hans Göran Francks första fråga beslutade regeringen om direktiven till utredningarna efter sedvanlig beredning inom regeringskansliet. Några företrädare för ja eller nej-sidan deltog inte i utformningen av direktiven. I de olika utredningarna ingår experter från olika områden. Den parlamentariska referensgruppen har representanter för riksdagens alla partier. Hans Göran Francks andra fråga berör Sveriges beredskap för icke-medlemskap i Europeiska unionen. Regeringens och riksdagens ambition är att Sverige fullt ut skall kunna delta i samarbetet inom en europeisk union. Vår beredskap skall i första hand vara god för ett inträde i denna. Genom EES-förhandlingarna och integrationsarbetet inom regeringskansliet är vi redan väl förberedda för EES-avtalet, vilket är alternativet till ett medlemskap. Hans Göran Franck frågar mig vidare om Sverige strävar efter några undantag från Maastrichtfördraget efter dansk förebild. Svaret på den frågan är nej, vilket jag tidigare angivit i denna kammare. Vi söker svenska lösningar på svenska problem. Varje land förhandlar utifrån sina egna förutsättningar. De svenska kraven har jag tidigare redogjort för. De kom också till uttryck i mitt inledningsanförande den 1 februari i Bryssel. Det är efter dessa riktlinjer som vårt förhandlingsarbete fortskrider. Hans Göran Francks sista fråga gäller likvärdiga möjligheter för nej resp. ja-sidan att informera inför folkomröstningen. Riksdagen har beslutat att medel från den s.k. Fälldindelegationen skall utgå till allsidig information under detta budgetår. Först nästa budgetår kommer, som jag sade tidigare i mitt svar, kampanjorganisationerna att kunna få medel. Jag anser att lika stora bidrag för de båda sidorna då är den naturliga utgångspunkten.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Dinkelspiel för svaret. På min första fråga svarar statsrådet att inga företrädare för ja eller nej-sidan deltog i utformningen av direktiven. Det är väl en sanning med en viss modifikation. Ja-anhängare var naturligtvis med och utformade direktiven, bl.a. statsrådet Dinkelspiel själv och hans medarbetare, som jag utgår från är förespråkare för ja-sidan. Poängen är att nej-sidan inte var med. Beträffande urvalet av utredare svarar statsrådet att experter ingår. Men urvalet har inte skett på ett sådant sätt att man kan säga att båda sidor är företrädda eller är anlitade som experter. De allra flesta av dessa experter -- kanske alla, jag vet inte säkert -- har i olika sammanhang förklarat sig vara ja-anhängare. Felet är inte att ja-anhängare finns med som experter, men det hade varit bättre för trovärdigheten och balansen om även experter med en negativ och kritisk inställning i högre grad hade varit med. Enligt kommittédirektiven till analysgruppen skall konsekvenserna av medlemskap såväl som av ickemedlemskap belysas. Däremot kan i varje fall inte ur direktiven utläsas att kommittéerna skall ha till uppgift att utforma något slags handlingsplan för vare sig det ena eller det andra alternativet. Det tycker jag är en brist. Jag tycker att statsrådet borde förtydliga sig på den punkten, om det trots allt skulle vara möjligt för experterna att gå in på de frågor om handlingsplan som jag har berört. Statsrådet säger att Sverige fullt ut skall delta i en europeisk union. Den unionen finns inte ännu. Om det skall vara så reservationslöst, hur skall då de svenska kraven kunna beaktas och förhandlas om? Jag undrar: Vad är det egentligen i de danska undantagen som statsrådet anser skulle vara oförenligt med en svensk modell? Det rör sig för det första om försvars och säkerhetspolitiken, att man inte skall delta i militära enheter eller gemensamma militära aktioner. För det andra gäller det att man inte skall vara med i samarbetet om en myntunion, en gemensam centralbank och en gemensam valuta. För det tredje gäller det undantag för unionsmedborgarskapet. Slutligen gäller det för det fjärde det rättspolitiska samarbetet, bl.a. Flertalet av dessa krav återfinns i socialdemokratiska motioner. Därför finns det anledning för statsrådet Dinkelspiel att också på den här punkten förtydliga sig. Jag har i tidigare inlägg berört frågan om informationsarbetet. Jag vill på den punkten bara konkludera följande: I tidigare folkomröstningar i Sverige, som inte varit särskilt talrika, exempelvis i folkomröstningen om högertrafken, har betydande resurser ställts till de olika sidornas förfogande. Därför måste anslaget ligga på en motsvarande nivå, även med beaktande av den förändring som skett i penningvärdet.
Herr talman! Hans Göran Franck har i sin interpellation en viktig synpunkt som jag något vill utveckla. Det är mycket viktigt att man i konsekvensutredningarna är noga med att ställa alternativen mot varandra på ett korrekt sätt. Det felaktiga sättet är det vanligaste, nämligen att man jämför Sveriges situation i dag, när vi år 1993 står utanför, med den framtida tidpunkt när vi är medlemmar år 2000 eller år 2010. Den korrekta jämförelsen är naturligtvis en annan. Det skall jag egentligen inte säga, eftersom den inte är den naturliga för de flesta människor. Man måste på något sätt fundera igenom detta. Jämförelsen bör i stället göras mellan Sverige såsom medlem, låt oss säga år 2010, och som utanförstående år 2010. Det är Sveriges situation vid två framtida tidpunkter som skall jämföras med varandra. Då för man in momentet att framtiden i båda fallen innebär förändringar, vare sig vi är med eller inte är med. Frågan är hur vi i Sverige klarar dessa förändringar på bästa möjliga sätt. Enligt min mening är det mer otrygga alternativet att vi står utanför. Detta var den ena synpunkten. Den andra är att det är viktigt att man i dessa konsekvensutredningar inte blir alltför statisk och tittar alltför mycket på exakt hur det är skrivet i olika avseenden. Det kanske man skall göra. Men man får då också föra in andra moment, först och främst vad målet är för integrationsarbetet, nämligen Europatanken. Vi vet en sak om framtiden, och det är att den inte blir precis som vi tror att den blir. Det är därför mycket viktigt att introducera ett resonemang om den federativa tanken, vilket togs upp här, och vilka spänningar som finns mellan dem som vill gå långt och dem som inte vill gå så långt. För närvarande är federalisterna på reträtt. Det kan jag inte minst se inom den liberala rörelsen genom de ibland något rasande angrepp på Maastrichtavtalet som t.ex. kom från liberaler i Nederländerna och Belgien som vill gå mycket längre. Det förs en säkerhetspolitisk debatt mellan atlantister, dvs. de som vill ha med NATO, och dem som vill att Europa skall klara sig själva. Man kan också märka detta i hur man ser på integrationen av Dessa tankar kommer och går och har varierande styrka. Det är mycket viktigt att de förs in i resonemanget så att man inte blir alltför statisk. I detta sammanhang måste man också resonera om hur Sverige klarar sig om vi är utanför resp. om vi är med. Vad händer om vi står utanför, och de andra länderna blir mer eller mindre federativa? Vad händer om det säkerhetspolitiska samarbetet kommer att inkludera Öst och Centraleuropa och vi står utanför, jämfört om vi är med? Och framför allt, eftersom jag är ekonom: Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna av att vi skulle stå utanför en grupp av länder vilkas ekonomiska utveckling är stark och stabil? Vilka möjligheter har vi då att försvara våra välfärdssystem, våra skattebaser och den personliga inkomstutvecklingen? Jag har alltså två synpunkter. Den ena är att jämförelserna måste göras på ett korrekt sätt. Den andra är att man måste introducera dessa resonemang för att fånga upp det dynamiska element som finns i Europatanken.
Herr talman! Jag vill instämma i de kritiska synpunkter som Hans Göran Franck framförde vad gäller sammansättningen av de utredningar som skall titta på konsekvenserna. Såvitt jag kan se finns det inte med några personer i dessa konsevensutredningar som har en kritisk inställning till EG eller som har uttalat sig för ett nej till medlemskap. Det finns experter inom samhällsekonomi, utrikesoch säkerhetspolitik, välfärdsfrågor och demokratifrågor som har hög kompetens, men som av olika skäl har kommit fram till att de inte är för ett medlemskap, eller att de åtminstone är mycket kritiska. Det har av väldigt många uppfattats att regeringen helt enkelt har gjort ett urval i stället för att vända sig till de politiska partierna och få synpunkter och eventuellt få med representanter. Nu definieras de personer som man har valt ut som experter, trots att många har en mycket klar och tydlig politisk tillhörighet. Detta har uppfattats som ett slags partsagerande. Det har varit uppe till debatt i offentligheten. Jag skulle av Ulf Dinkelspiel vilja veta om man har bemödat sig om att få med kompetens som är kritiskt inställd för att få en bättre och mer balanserad konsekvensanalys gjord. Eller har man medvetet valt ut personer som man vet är för detta projekt? Varför gör man i så fall på detta sätt? Enligt min uppfattning undergräver detta förtroendet för regeringen som är neutral i detta fall. Det kan man i och för sig inte vara. Men när regeringen tillsätter dessa konsekvensutredningar kunde den åtminstone anstränga sig att få en mer allsidig belysning. Det är nödvändigt och viktigt för att dessa utredningar, precis som Hans Göran Franck sade, skall har möjlighet att gå längre och kunna diskutera alternativen. Det finns kompetenta och seriösa ekonomer som på ett fruktbart sätt diskuterar alternativen till ett medlemskap, och även alternativen till ett EES avtal. Ulf Dinkelspiel säger att det är för ett inträde som man har beredskap, och blir det inte detta är Det finns ju en tredje möjlighet, nämligen att EES avtalet aldrig kommer till stånd. Vi ser redan nu hur det på olika sätt har skjutits i sank eller fördröjts, t.ex. genom folkomröstningen i Schweiz och nu senast genom Spaniens agerande. Det är inte en omöjlighet att detta av olika skäl kommer att stranda eller att man kommer att uppfatta det som att det inte är lönt att driva det vidare. Man måste ha alla dessa alternativ klart för sig. Detta är den andra stora bristen i regeringens agerande. Man saknar beredskap för ett nej i folkomröstningen, vilket gör att man inte framställer alternativen på ett rimligt sätt. Det gör att själva folkomröstningen i sig för många människor verkar mycket märklig. Varför skall vi gå ut och folkomrösta om det bara finns ett enda alternativ, en enda väg? Det är väldigt många som ställer sig den frågan. Enligt regeringen finns det tydligen bara en enda väg. Allt annat är dömt att misslyckas och kommer att förpassa Sverige i någon form av avgrund och ekonomisk misär där människorna skall framhärda sitt fortsatta liv i jordkulor. Så ser de mest fasansfulla beskrivningarna ut. Om det vore på det sättet skulle man förstå att en ansvarsfull regering sade: Här finns inga alternativ. Men nu är det inte så. Om man menar allvar med att gå ut i en folkomröstning, och om man menar allvar med att som regering ta ansvar också för ett nej, måste man rimligen presentera alternativ till sitt ja. Man måste ge en bild av hur det kommer att se ut med handeln, välfärden, ekonomin, det internationella umgänget om det blir ett nej. Vilken form av ekonomisk politik skall vi utarbeta om vi inte skall ha denna knytning till ecun och ingå som ett led i den ekonomiska och monetära unionen? Hur kommer det då att se ut? Jag tycker att det är regeringens ansvar att spegla dessa olika alternativa utgångar i folkomröstningen. Annars kommer regeringen att stå där vid ett nej. Den får i så fall avgå, såvitt jag förstår. Vem skall då ta över? Det är en intressant fråga. Det finns ju några politiska partier som har alternativa synsätt och som är beredda att administrera en sådan situation. Det är ett faktum att regeringen enligt vår regeringsform har att ta ansvar också för ett resultat i en folkomröstning. Om den inte kan göra detta måste den kanske välja sig ett nytt folk. Det tror jag kan bli mycket problematiskt.
Herr talman! Jag vill först göra några kommentarer till det Hans Göran Franck sade framför allt med avseende på den danska folkomröstningen men också sammansättningen av konsekvensutredningarna. När det gäller den lösning som framförhandlades i Edinburgh, och som avser Danmark, framgår det mycket klart av de beslut som då fattades att de är avsedda, och det är helt naturligt, att tillgodose de danska intressena. Således gäller de endast Danmark och inte några andra medlemsstater, vare sig nuvarande eller kandidatländer. Det är också en naturlig utgångspunkt. Danmark söker sina särlösningar, och Sverige söker sina. Det är också ett svar på det Hans Göran Franck sade om anslutningen till Maastrichtfördraget. Han undrade om det innebär att man lägger sig på vissa punkter och accepterar allt. Nej, det är av det skälet som vi har formulerat ett antal svenska förhandlingskrav avseende regionalpolitiken, jordbruket -- framför allt Norrlandsjordbruket --, alkoholmonopolen, miljöpolitiken -- ingen sänkt standard --, institutionerna och handelspolitiken för att bara nämna några exempel. Där efterstävar vi svenska lösningar. Dessa lösningar kommer endast att vara tillämpliga för Sverige. Det ligger också i anslutningsfördragets natur. Vi kommer alltså att söka särlösningar och övergångsarrangemang i olika delar. En del av det som sägs när det gäller Danmark blir naturligtvis också tillämpligt för svensk del. Det gäller flera av de punkter där man närmast förklarar vad Maastrichtfördraget innebär. Det är klargöranden som naturligvis också är tillämpliga på andra länder. Låt mig sedan gå över till konsekvensutredningarna och sammansättningarna och mandaten för dem. Uppdragen till utredningarna är att spegla alternativen. De är mycket öppna och medger utredarna helt avsiktligt en mycket stor frihet. Det finns dessutom en parlamentarisk referensgrupp med företrädare för alla partier i riksdagen knuten till utredningarna. Det innebär att parlamentarikerna på det sättet genom nära kontakter med de olika utredningarna kan ge synpunkter på hur arbetet skall läggas upp, vilka nya infallsvinklar man skall ha och liknande. I det sammanhanget kommer naturligtvis frågan om hur långt man bör gå i skisseringen av olika alternativ upp. Hans Göran Franck tog upp frågan om handlingsplan. Om man ser till alternativen, t.ex. ett frihandelsavtal eller ett EES-avtal, är det väl naturligt att man i det sammanhanget talar om att det är viktigt att utnyttja det avtalet, att kanske utveckla det och komma på exempel var det möjligen skulle kunna utvecklas. Det tycker jag är naturligt. Gränserna för detta sätts av utredarna själva och av den parlamentariska referensgruppen. När det gäller representationen i de olika konsekvensutredningarna är detta urval betingat av en enda önskan, nämligen att få en allsidig redovisning av konsekvenserna av olika alternativ. Jag har inte gjort någon granskning -- det vore mig fjärran -- om var dessa personer står åsiktsmässigt. Gemensamt för dem är att de har sakkunskap på de områden som är aktuella i sammanhanget. Jag tvivlar inte på att de kommer att bemöda sig om att kritiskt granska argumenten både för och emot ett medlemskap. Det för mig till den tredje punkten. Det är frågan om belysningen av alternativen. Visst finns det alternativ. Det finns massor av alternativ. Det är enligt min mening sämre alternativ. Men det är just för att belysa detta som utredningarna tillkom. Vi har ingen garanti för att EES-avtalet träder i kraft. Allt talar för att det kommer att träda i kraft under andra halvåret 1993, men jag kan inte ställa ut några garantier för detta. Då finns frihandelsavtalet i botten. Det är en ''fall-back''. Det är ett alternativ. Det nordiska samarbetet är ett alternativ, men inte ett fullgott alternativ enligt min mening. De olika alternativen skall granskas av konsekvensutredningarna. Vi har inte satt några gränser för deras uppfinningsrikedom i det här avseendet. Det är analyser som de gör på sitt ansvar.
Herr talman! I den här debatten kristalliserar det ut sig att det i grund och botten kan finnas tre alternativ. Jag skulle vilja fråga Ulf Dinkelspiel om det tredje alternativet som vi inte har berört förrän nu. Det är frågan om frihandelsavtal. Vilka förutsättningar anser statsrådet att det finns för att ytterligare förbättra och förstärka det här frihandelsavtalet i händelse av att det andra två alternativen inte skulle vara tillgängliga? Jag tror att det är många som är intresserade av att få ett besked från regeringen om den saken. När det gäller den andra frågan om detta med den danska särordningen, är de fyra punkter som jag har redogjort för tidigare inte något som egentligen är specifikt danskt. De hör snarare till det som kan ha intresse för olika länder, som statsrådet just sade. Jag menar att dessa punkter, även om de naturligtvis kan ha en något annan utformning, hör till de väsentliga frågor som det finns all anledning för Sverige att agera och verka för. Jag upprepar än en gång att detta återfinns på flera punkter i den socialdemokratiska motionen. Det gäller just den första punkten om försvars och säkerhetspolitiken. Där vill vi försäkra oss om att det skall gälla alliansfrihet i fred och neutralitet i krig och att den politiken skall gälla tills vidare. Jag uppfattar statsrådets svar på frågan om kommittédirektiven som positivt. Det betyder att man kan fördjupa analysen mer än vad som framgår av direktivens formulering. Det tycker jag är bra. Många av de experter som är anlitade är utmärkta personer. Jag tror också att de har en stor kapacitet. Men det är väldigt viktigt att konsekvensanalyserna uppfattas som trovärdiga. För trovärdighetens skull hade det varit bra om sammansättningen hade varit mer allsidig. Det borde finnas möjligheter att komplettera detta.
Herr talman! Jag skall fortsätta på den meningen. Jag skulle vilja säga att det bör finnas möjligheter att komplettera sammansättningen i de här referensgrupperna. Låt mig ställa en direkt fråga. Ulf Dinkelspiel säger att han inte har granskat sammansättningen.

Det finns ekonomer, experter på miljösidan osv. Det skulle kunna vara en gest som visar att den här regeringen är inställd på att få fram en allsidigt belyst och så neutral konsekvensanalys som möjligt där alla parter har fått komma till tals. Det skulle vara oerhört värdefullt för att höja förtroendet för regeringen i den här frågan. Jag är medveten om att det finns en parlamentarisk referensgrupp, men med erfarenhet från hur konsekvensanalyser och referensgrupper fungerade under kärnkraftsdiskussionen förskräcker spåren. Det är inte samma sak att sitta med i en arbetsgrupp i en konsekvensutredning som att sitta i en sådan här referensgrupp. Det är en otrolig skillnad på möjligheter att påverka, få insyn, väcka frågor, ta initiativ osv. Jag tycker att ett positivt svar i denna riktning vore mycket bra. Det glädjer mig också mycket att Ulf Dinkelspiel talar om att det faktiskt finns alternativ. Jag tror att väldigt många människor i dag upplever den mycket massiva propagandan och sättet att framställa frågan på som att det inte finns några alternativ. Det är så att säga detta eller avgrunden som gäller. Det är mycket bra att vi från riksdagen får ut information om att det naturligtvis finns alternativ till medlemskap. Det finns ett EES-avtal, men det finns också alternativ till EES-avtalet. Dessa alternativ måste belysas ordentligt. Jag skulle också vilja höra Ulf Dinkelspiel säga att regeringen i god tid före folkomröstningen kommer att ta ansvar för att det noga redogjorts för alla tre alternativ på ett så allsidigt sätt som möjligt.
Herr talman! Gudrun Schyman var hygglig nog att erbjuda sig att administrera Sverige om det skulle bli ett nej till EG-medlemskap. Det för mig över till frågan om den rationella väljaren. Vi diskuterar i den här kammaren just nu som om den rationelle väljaren sätter sig in i alla dokument och läser dem för att sedan ta ställning. Den rationella väljaren vänder sig också till sina traditionella ledare, ser vilket ställningstagande de gör och blandar detta med de egna direkta informationer som kommit via informationsbroschyrer, TV och radio osv. Det är den rationelle väljarens ställningstagande. Det är bara att konstatera att ja-sidan i stort sett stöds av traditionella ledare inom politik, fackföreningsrörelse, jordbrukets föreningsrörelse eller av opinionsbildare som Marit Paulsen och Maria-Pia Boe thius och som svenska folket brukar vända sig till. Jag kan för mitt liv inte tro att svenska folket skulle lägga sitt eget och landets öden i händerna på nejföreträdare som Gudrun Schyman och Per Gahrton. Det hindrar naturligtvis inte att jag tycker att allt det Ulf Dinkelspiel här har argumenterat för skall göras och göras i ännu större utsträckning av oss som är på ja-sidan resp. nej-sidan. Men jag tror att utgångspunkten är litet felaktig om man tror att det är vettigt för vanliga väljare att avsätta ett halvår eller ännu mer för att sätta sig in i frågan. Jag tror också att Gudrun Schyman överskattar nejsidan när hon säger att hon möter en massiv opinion mot EG-medlemskap när hon är ute. Min övertygelse är att nej-sidan har varit framgångsrik i opinionsbildningen därför att den har ägnat sig åt det som på amerikanska brukar kallas för ''negative campaigning'', vilket innebär att man kör en kanonad av negativ information utan att lyfta fram det egna alternativet eller vad det är man är för. Min bedömning är att man, om man använder sig av presidentvalskampanjsretorik, kan säga att nejsidan har toppat för tidigt. En sådan ''negative campaigning'' håller kanske i sex eller nio månader, men den håller inte i två år. Det är ju ungefär den tid vi har fram till folkomröstningen.
Herr talman! Jag har inte sagt att jag inte har granskat vem som ingår i de olika konsekvensutredningarna, Gudrun Schyman. Det jag sade var att jag inte har frågat dem var de står i EG-frågan -- om de är för eller emot ett medlemskap. Det väsentliga i sammanhanget är att det är personer som är väl lämpade för den uppgift de har blivit tilldelade. Hans Göran Franck sade att många av dessa personer är utmärkta. Jag känner inte alla, och jag har inte utsett alla. Det är i första hand departementscheferna som har valt ut. Men jag vågar säga med säkerhet att urvalet har skett med utgångspunkt i att alla dessa personer utmärkta personer. De kommer inte bara att visa sig väl lämpade för uppgiften, utan de kommer också att bemöda sig om att kritiskt granska båda sidor, dvs. både frågan om ett svenskt medlemskap i EG och de alternativ som finns till det. Därför ser jag inget behov av att komplettera sammansättningen i de olika grupperna. Hans Göran Franck ställde frågan om det går att utveckla frihandelsavtalet. Jag tror att det är möjligt. Det är ju det vi har gjort genom EES avtalet. I grunden för det avtalet ligger ju frihandelsavtalet, som vi fann var otillräckligt. Därför byggde vi ut samarbetet på ett antal områden så att det blev ett EES-avtal. Det finns bestämda gränser för hur långt man kan gå i ett EES-avtal innan man närmar sig en punkt då det om inte annat så av tekniska skäl inte är möjligt att gå längre. Om EES-avtalet skulle falla vill jag inte utesluta att man kan bygga vidare på frihandelsavtalet. Men det beror på ett politiskt motstånd inom EG om EES-avtalet faller. Det betyder att den övre gränsen har satts av EES-avtalet, och att möjligheterna att utveckla ett frihandelsavtal blir betydligt mer begränsade. Jag tror dessutom att man förlorar mycket i tempo. Jag vill hålla med Hans Göran Franck om det han säger beträffande de danska lösningarna. En hel del av det som sägs i den del av Edinburghbesluten som avser Danmark är också tillämpligt på Sverige och andra medlemsländer. Jag kan ge ett av de exempel som Hans Göran Franck gav, nämligen det om unionsmedborgarskapet. Det förklaras i besluten vad det innebär för Danmark, och det är självfallet tillämpligt också för de andra länderna. Det gäller också på en del andra punkter. När det gäller försvaret är en del tillämpligt. Jag skulle ändå vilja peka på att Danmarks och Sveriges utgångspunkter här är klart olika, och jag tror att det är viktigt att man icke blandar ihop dem. Sverige är militärt alliansfritt. Som jag sade i vårt anförande den 1 februari består den militära alliansfriheten alltjämt. Danmark är ju medlem av en försvarsallians. Det vore mycket olyckligt om man blandade samman detta. För Sveriges del gäller det att skaffa sig försäkringar som är förenliga med våra intentioner och inte med de danska. Jag bekräftar gärna att det finns alternativ till EG medlemskap, och jag brukar också i andra sammanhang utveckla det. Visst finns det alternativ. Jag är den förste att mena att det är viktigt att alternativen belyses ordentligt och, som Carl B Hamilton sade, i ett dynamiskt perspektiv. Det är inte fråga om att jämföra ett Sverige av i dag med ett Sverige som är medlem eller ett Sverige som är utanförstående om 15 år. De riktiga alternativen är Sverige som medlem om 15 år och ett utanförstående Sverige om 15 år. Ju mer dessa alternativ belyses, desto bättre. Det är så uppenbart att alla alternativen är förenade med både för och nackdelar. Jag tror inte heller att det gagnar saken att utmåla den ena eller andra lösningen som antingen ett paradis eller ett helvete. Det finns starka överslag i debatten när det gäller att utmåla verkligheten, både från ja-sidan i bland -- det medger jag gärna -- men i ännu högre grad från nej-sidan. Jag tror inte att det gagnar saken. Nej, belys för och nackdelarna noggrannt och ansvarsfullt! Jag välkomnar en breddad och fördjupad debatt. Det gör jag i den fasta övertygelsen att det kommer att visa sig att fördelarna med ett medlemskap mycket klart överväger nackdelarna i den slutliga avvägningen. När det gäller att administrera alternativen kan jag försäkra att den här regeringen kommer att göra allt den kan för att se till att det görs på bästa sätt om alternativet är ett EES-avtal. Jag är inte säker på att det skulle gälla exempelvis Gudrun Schyman.
Herr talman! Det finns här i landet en stark oro för att förhandlingarna inte kommer att ge det resultat som man kan förvänta sig. Den opinion som är kritisk mot EG och framför allt mot Europaunionen är ju, som statsrådet vet, mycket stark. Maastrichtavtalet har lett till att inte minst kritiken inom socialdemokratin har vuxit. Jag vill gärna referera till ett anförande av det kritiska slaget som hållits av Hans Gustafsson här i kammaren och som stöds av många socialdemokrater. Det är verkligen angeläget att den kritik som finns kommer fram. Jag menar att det behövs ett omtänkande från dem som står i ledningen för dagens EG och som står bakom Maastrichtavtalet. En viss revidering från deras sida skulle vara viktig för möjligheterna att få en mycket bredare uppslutning kring den europeiska integrationen, som jag och många andra som är kritiska ändå verkligen vill ha.

Det gäller också att tillgodose svenska intressen på många andra områden.

Så vill jag sammanfatta det som jag vill kämpa för i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
Den växande klyftan mellan väljare och valda är en utmaning som vi i varje läge måste anta och ger oss anledning att fundera över vad som kan göras bättre på detta område, exempelvis i form av ökad öppenhet. Sverige kommer som medlem i EG att driva kravet på ökad öppenhet. När detta är sagt vill jag också framhålla att styrkan i EG-samarbetet och i EG:s utveckling under snart 40 år -- ett samarbete som har breddats till att omfatta fler länder och fler områden och som även har fördjupats -- har varit att besluten successivt har fattats i demokratisk ordning. Byggsten har lagts till byggsten, och man har också korrigerat kursen när man har gjort fel. Det ligger i demokratins väsen. EG-samarbetet har ibland utvecklats efter principen två steg framåt och ett steg tillbaka, men jag menar att det också däri ligger en viss styrka. Man har därigenom korrigerat kursen och undvikit att gå i de fällor som man kanske själv omedvetet har gillrat. Då har man kunnat göra en viss kursomläggning. Jag tror att detta kommer att gälla också i framtiden. Jag tror att man säkerligen utifrån Maastrichtavtalet, avtalet om den europeiska unionen, inom EG kommer fram till olika uppfattningar om den fortsatta utvecklingen. Framtiden får utvisa hur man genom beslut i demokratisk ordning väljer att forma EG:s framtid. Slutligen: När vi nu så mycket har diskuterat Europafrågorna vill jag också gärna understryka det som Hans Göran Franck sade, att det EG och det Europa som vi vill skapa är ett starkt men också ett öppet Europa, ett Europa som är generöst mot omvärlden. Ingenting är den här regeringen och jag tror att jag vågar säga den här riksdagen mera främmande än tanken på en ''fästning Europa''. Ett starkt Europa kan också vara generöst mot omvärlden, och detta skall vi verka för.

Herr talman! Anita Johansson har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att undanröja de konsekvenser som den snabba och kraftiga neddragningen av statsbidragen får för kommunerna i Stockholmsregionen. Sten Östlund har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att undanröja de orimligheter som beskrivs i interpellationen och för att öka incitamenten i bidragssystemet så att inte enda möjligheten som kvarstår för Göteborgs kommun är skattehöjningar. Båda interpellanterna har dessutom frågat mig om jag är beredd att förändra statsbidragssystemet så att de särskilda kostnader som storstäderna/storstadsområdena har beaktas. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Ett viktigt syfte med det nya statsbidragssystemet för kommunerna är att skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna. Detta sker framför allt genom en mer långtgående inkomstutjämning än vad som fanns i det gamla skatteutjämningssystemet. Dessutom skall, till skillnad mot de oftast prestationsrelaterade specialdestinerade statsbidrag som avvecklades vid införandet av det nya systemet, bidragen utgå oberoende av vilken ambitionsnivå kommunen har att bedriva sin verksamhet. Dessa förändringar leder oundvikligen till omfördelningar. Vissa kommuner vinner och andra förlorar jämfört med vad som gällde tidigare. Eftersom många kommuner i Stockholms län relativt sett har hög egen skattekraft och även hade höga specialdestinerade statsbidrag, blir dessa kommuner förlorare i bemärkelsen att man får mindre i statsbidrag jämfört med förut. För att underlätta omställningen har särskilda övergångsregler beslutats av riksdagen för åren Ett annat skäl för övergångsreglerna är att det nya systemet innehåller vissa svagheter som behöver ses över. En av dessa är utformningen av det strukturkostnadsindex som används i systemet. Därför har en särskild utredare tillkallats med uppgift att utveckla principerna och metoderna för strukturkostnadsutjämningen mellan kommunerna. I uppdraget ingår att granska de strukturfaktorer som nu används och de alternativa eller kompletterande förslag som lämnades av remissinstanserna. I uppdraget ingår således att granska såväl ''klimatfaktorn'' som eventuella ''storstadsfaktorer''. Utredningsarbetet kommer att vara avslutat i juni 1993. Utredarens förslag kommer sedan att remitteras, och avsikten är att regeringen skall lämna förslag till förändringar senast i 1994 års kompletteringsproposition. Förändringarna kan i så fall träda i kraft fr.o.m. år Bidragssystemet har vidare kritiserats bl.a. för att det inte omfattar alla kommuner och att det borde finnas starkare incitament för kommunerna att öka det egna skatteunderlaget. Vi arbetar för närvarande med dessa frågor inom Finansdepartementet. Avsikten är att även resultatet av detta utredningsarbete skall remitteras och att regeringen i början av år 1994 skall kunna presentera sina förslag. I avvaktan på dessa pågående utredningar föreslår regeringen i den kompletteringsproposition som lades på riksdagens bord i går att övergångsreglerna för år 1994 ändras på så sätt att i princip en ''frysning'' görs av 1993 års bidragsregler. Därigenom förbättras den ekonomiska situationen för t.ex. nästan alla kommuner i Stockholms län. Under år 1994 förbättras dessutom alla kommuners och landstings ekonomiska läge med ca 4 miljarder kronor genom förslaget att inte reglera minskningen av grundavdraget förrän år 1995, under förutsättning att de inte höjer skatten. Sten Östlunds påstående om det bisarra i att Göteborgs kommuns inkomster minskar när det egna skatteunderlaget ökar är felaktigt. Även om jag vill undvika att gå in i sifferpolemik vad gäller enskilda kommuner måste jag klargöra hur det förhåller sig för Göteborgs kommun. Kommunen har en skattesats på 30,30 kr per skattekrona. Eftersom kommunen är en landstingsfri kommun, dvs. man handhar själv sjukvårdsuppgifter m.m., omfattas av kommunen av såväl reglerna för det statliga utjämningsbidraget till kommunerna som skatteutjämningsbidraget till landstingen. ''kommundelen'' men har en för hög egen skattekraft för att erhålla skatteutjämningsbidrag för ''landstingsdelen''. Utjämningsbidraget beräknas för Göteborgs del utifrån en skattesats på Kommunen gör alltså en betydande vinst om det egna skatteunderlaget ökar på bekostnad av minskat utjämningsbidrag, eftersom kommunen får ut drygt 30 kr för varje skattekrona som det egna skatteunderlaget ökar i stället för de ca 17 kr som utjämningssystemet ger.

Mot bakgrund av vad jag tidigare har sagt kan mina svar på de tre frågorna sammanfattas på följande sätt: Vad gäller Anita Johanssons fråga om statsbidragseffekterna för kommunerna i Stockholmsregionen så omfattas givetvis även dessa av regeringens förslag till ''frysning'' av 1993 års bidragsregler. Jag avser inte att ta ytterligare initiativ utöver de förslag till beslut som kan bli följden av de utredningsarbeten jag har nämnt. Beträffande Sten Östlunds fråga om att öka incitamenten i bidragssystemet, jag förmodar att han syftar på incitament för att öka det egna skatteunderlaget, så kan jag för dagen inte säga mer än att det utredningsarbete som har påbörjats inom departementet rör såväl denna fråga som problemet med att alla kommuner inte omfattas av bidragssystemet. Vad sedan gäller interpellanternas gemensamma fråga om att förändra statsbidragssystemet så att särskilda ''storstadskostnader'' beaktas vill jag avvakta Strukturkostnadsutredningens betänkande och resultatet av den planerade remissomgången innan jag tar ställning till om och i så fall hur detta kan ske. Slutligen vill jag framhålla att det nya statsbidragssystemet med alla bidrag i en ''påse'' tillgodoser ett sedan längre framfört önskemål från kommunerna om mindre statlig styrning. ''Påsprincipen'' öppnar betydande möjligheter till rationaliseringar och effektiviseringar som en följd av de avregleringar som sker. Minskade ekonomiska resurser behöver alltså inte vara liktydigt med en försämrad verksamhet. Tvärtom visar många erfarenheter att det förnyelsearbete som pågår i kommuner och landsting gör det möjligt med både lägre kostnader och en bättre service.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Sveriges invånare. När det nuvarande statsbidragssystemet för kommunerna är helt genomfört -- år 1995 -- kommer Stockholms läns andel av skatteinkomsterna att vara 30 % och 25 %. Stockholms läns andel av statsbidragen kommer dock att minska från drygt 17 % till 3,5 %. Det är detta, finansministern, som vi tycker är orimligt. Tio av länets 24 kommuner kommer att stå helt utanför skatteutjämningssystemet. Kommunernas inkomster i Stockholms län ligger kvar på i princip oförändrad nivå mellan 1991 och 1995. Hela ökningen av skatteintäkterna i Stockholms län överförs till övriga landet. De pengar som fördelas skall användas till att utjämna nivåerna i servicen till invånarna i hela landet. Skatteutjämningssystemet är -- som vi vet -- ett bidrag till att utjämna levnadsstandarden mellan människor, och vägen går över kommunerna. Detta borde också gälla vårt gemensamma län, finansministern! Stockholms län, och andra storstadsområden, har alltid betraktats som en mjölkko. Man pekar på genomsnittsinkomsterna och på den goda arbetsmarknaden. Men, man måste också ta hänsyn till kostnaderna i storstadsområdena. I dag är tyvärr inte arbetsmarknadsläget i Stockholmsområdet bättre än i övriga landet. Länsarbetsnämndens prognoser fram till hösten visar på 100 000 arbetslösa människor i Stockholms län. Herr talman! I en familj med två barn som har i genomsnitt 24 200 kr i gemensam familjeinkomst, får man, när de nödvändiga utgifterna har betalats, 2 395 kr kvar i Stockholm. Då har hänsyn tagits till barnbidrag, skatt, hushållsutgifter, bostäder och barnomsorg. Det är naturligtvis de högre bostadskostnaderna i Stockholm som ger detta resultat. Inte lär det bli bättre efter att ha gjort ett hastigt studium av kompletteringspropositionen. Trots den högre skatten i såväl Ljusdal som Växjö, kompenseras situationen mer än väl av de lägre bostadskostnaderna. Livssituationen i Stockholms län är tuff och pressande för många människor. Bristen på sociala kontaktnät måste kompenseras. Det innebär stora samhällsförluster när barnomsorg och vård inte fungerar. Den sociala infrastrukturen är smörjoljan i storstadsmaskineriet. Storstadslivet har sina egna kostnader både för individ och samhälle. Jag menar att det är hög tid att det sker en genomgång av hur människornas livssituation ser ut och hur levnadsstandarden varierar i olika delar av landet. I min egen hemkommun, Nacka, skulle skatten kunna sänkas med 50 öre om föräldrarna till vart tionde förskolebarn slutade att arbeta. För varje hundralapp som faller bort i skatteinkomster ger staten tillbaka 106 kr. Detta är kvinnofientligt. För mig är det här fullkomligt orimligt. Med tanke på de värderingar som Folkpartiet och Bengt Westerberg ofta påstår sig företräda, tycker jag att det är konstigt att Anne Wibble som folkpartist har bidragit till ett statsbidragssystem som har udden riktad mot oss förvärsarbetande kvinnor. Jag är djupt oroad över konsekvenserna av statsbidragssystemet. Förslaget i kompletteringspropositionen att frysa statsbidragen på 1993 års nivå är bra. Men hur ser det ut i framtiden? Det finns en stor risk att den grundläggande kvaliteten på barnomsorg, äldreomsorg och vård inte kan upprätthållas. Är finansministern beredd att medverka till en utredning om levnadsnivån för människor i landet? Jag hoppas att finansministern kommer att rätta till orimligheterna i systemet som gör att kvinnors arbete straffas. Kommer finansministern att medverka till att storstäderna får en bättre kompensation för sina kostnader? Det skulle vara bra om jag fick svar på mina frågor.

Herr talman! Det är en myt att stockholmarna lever så mycket bättre än invånarna i övriga delar av landet. Varje region har säkert sina svårigheter. Det vill jag absolut inte sopa under mattan. Men det får inte heller sopas bort att storstäderna har speciella problem. I inledningen av Anita Johanssons interpellation framgår det att det redan finns tecken på att det statsbidragssystem som infördes vid årsskiftet kommer att få kraftigt negativa konsekvenser för många kommuner. För Stockholms stads vidkommande är det inte bara tecken -- det är klara fakta. Det går inte att komma ifrån att det finns särskilda storstadsproblem. Eftersom det bor fler människor i en storstad som Stockholm finns det också fler förvärsarbetande. Många av dessa har långa restider. Därav följer större krav på staden. Några exempel är: Det blir mer och dyrare barnomsorg, dyrare kollektivtrafik, dyrare gatuunderhåll, högre kriminalitet, större andel ekonomisk brottslighet, mera socialbidrag betalas ut och mer omfattande vård av missbrukare. Den skrämmande utvidgningen av arbetslösheten, varsel och uppsägningar för också med sig mycket negativa effekter. Det gäller inte minst det förebyggande arbetet sett ur ett folkhälsoperspektiv. Genomsnittskostnaderna i Stockholm, Göteborg och Malmö är betydligt högre än för landet i övrigt. Undersökningar som nyligen presenterades ger vid handen att de totala levnadskostnaderna är minst 20 % högre. Trots dessa fakta slår statsbidraget så att Stockholm tappade ca 2,7 miljarder kronor i inkomster för 1993. Det är oerhört viktigt att ta hänsyn till storstädernas situation. Det finns speciella kostnader i storstäderna som det måste tas hänsyn till. Det skedde inte när det nya statsbidragssystemet utformades. Det kan inte vara rimligt att storstädernas invånare skall behandlas sämre av statsmakterna än invånarna i andra delar av länet. Jag tycker att det är finansministerns skyldighet att se till att storstäderna får en rättvis behandling i uppföljningen av Jag vill säga några ord med anledning av kompletteringspropositionen. Regeringen anser att 35 miljarder kronor skall sparas på att växla ned den offentliga konsumtionen, främst den kommunala, från 2 % till 0 % tillväxt. Men den kommunala verksamheten växer inte med 2 % utan krymper i stället med växande arbetslöshet som följd. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring till detta av finansministern. Nu föreslås också att skattestoppet skall slopas. Vi har jobbat för detta mycket och intensivt. Samtidigt straffas kommuner som höjer skatten. Jag vill i det här sammanhanget betona att genomsnittligt ligger kommunalskatten i Då är självklart frågan: Innebär förslaget att man i Stockholm inte ens kan höja skatten till den genomsnittliga nivån för landet i övrigt utan att det får effekt i form av minskade statsbidrag? Är det så jag skall tolka kompletteringspropositionen från i går?

Herr talman! Finansministern säger i sitt svar att det nya systemet innhåller vissa svagheter som behöver ses över. Jag tänker ändå ta som utgångspunkt det som anges som ett syfte i det nya systemet. Inkomstutjämning för kommunerna skall ske också genom att bidraget utgår oberoende av vilken ambitionsnivå kommunen har för sin verksamhet. Det är på den punkten som det nuvarande systemet har sin största brist. Jag skall ta ett exempel från min hemkommun Tyresö, strax söder om Stockholm. Där innebär systemet de facto att Tyresö på sikt inte kommer att få några statsbidrag alls.

För jämförelse kan nämnas att en utdebitering av 1 kr i Tyresö utgör 40 miljoner. Beträffande det incitament som tidigare talare har varit inne på är det så, att det nya statsbidraget gör det mycket lönsamt för kommunen att lägga ned den kommunala barnomsorgen. Om föräldrarna stannar hemma minskar visserligen skatteunderlaget, men det påverkar inte kommunen, utan statskassan. I Tyresös fall ökar t.o.m. inkomsterna! Det beror på att kommunen, i likhet med Nacka, kompenseras mera genom ökade statsbidrag. Det nya statsbidragssystemet innebär att man utan att vilja det skapar ett negativt incitament, som kan minska kommunernas intresse att bedriva barnomsorg eller andra verksamheter, eller att vidta åtgärder för att stimulera förvärvsarbete och sysselsättning. Skattekraften är långt ifrån opåverkbar från kommunens sida. Kommunen har möjligheter att påverka en del av de faktorer -- t.ex. förvärvsfrekvensen och näringslivsklimatet -- som är av betydelse för skattekraftens storlek och utveckling. Inte minst i ett läge där ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt eftersträvas förefaller det ganska obetänksamt att utforma statsbidragssystemet på ett sådant sätt att det verkar i motsatt riktning. På det sättet stimuleras kommunerna att agera på ett sätt som försvagar statsbudgeten och påverkar aktuella intressen negativt. Jag vill fråga finansministern om vissa signaler som har nått mig stämmer med verkligheten. För att förhindra att kommunerna skär ner eller inte bygger ut barnomsorg övervägs en tvingande lag, efter vad jag hört. Om dessa signaler stämmer vill man alltså genom förbud försöka förebygga de negativa incitament som staten själv har skapat. Det skulle vara intressant att få ett svar på om en sådan lag eventuellt är på gång.

Herr talman! Det blev litet fel det här, tror jag. Jag tror att finansministern tycker likadant. Jag tycker man kan tolka svaret från finansministern på Anita Johanssons interpellation på det sättet. Strukturkostnadsutredningen som finansministern hänvisar till har ju kallats för att rätta till, som det står i svaret, ''vissa svagheter'' i det nya systemet. Jag tycker möjligtvis att dessa ''vissa svagheter'' inte är så små, utan ganska stora, speciellt för vår region. Det handlar särskilt om det som i svaret kallas för storstadsfaktorer. Som jag ser det är det oerhört viktigt att ta dessa faktorer på allvar. Visserligen är vi storstadsbor kommunalekonomiskt sett ganska dyra i drift, men nationalekonomiskt och samhällsekonomiskt i stort är vi ju en väldig tillgång och mycket tillväxtbefrämjande. Vi har hög förvärvsfrekvens. Vi har en stor ekonomisk aktivitet. Då måste man organisera samhället så att den här ekonomiska aktiviteten också kan fungera och öka. I vårt län har vi också den högsta förvärvsfrekvensen för kvinnor i landet. Jag tror vi är överens om att detta är bra, nationalekonomiskt sett, men då får man inte göra ett system som motverkar detta, vilket det nuvarande statsbidragssystemet gör genom att en väl utbyggd barnomsorg blir något negativt som kommunerna tjänar på att dra ner. Vi har också den högsta andelen kollektivtrafikresenärer i vårt län, jämfört med alla andra regioner. Det kostar, kommunalekonomiskt sett, en hel del pengar, även om taxorna numera höjs. För miljöns skull och för möjligheten för arbetskraften att komma till jobben är kollektivtrafiken oerhört väsentlig och viktig. Vi använder våra gator och vägar mera, och vi har stort behov av underhåll på dem. Numera är de tidigare statskommunala vägarna inte längre statskommunala, utan statsbidraget ingår i påsen. Vi märker att den traditionella inställningen ''stockholmarna har inga problem med sina vägar, för de har ju inga tjälskott'' slår igenom också hos oss. Vi ligger över huvud taget dåligt till med vårt vägunderhåll. Det handlar både om framkomlighet och trafiksäkerhet. Det här statsbidragssystemet verkar tillväxthämmande. Det har flera talare sagt tidigare. Det blir då också näringslivsfientligt. Finansdepartementet har uppenbarligen satt i gång en översyn för att se över de tillväxthämmande faktorer som ligger i systemet. Att man fryser övergångsreglerna -- som vi nu fick reda på via kompletteringspropositionen -- är positivt. Det är bra och det är nödvändigt. Jag hoppas verkligen att det också innebär att skevheterna kommer att slipas bort. I vårt län finns det kommuner som skulle klara egentligen vilket statsbidragssystem som helst, därför att skattesatsen är så låg. Vi båda känner till en sådan kommun ganska väl. Det skulle man kunna kompensera genom en inte särskilt stor höjning av skatten. Men samtidigt kommer man nästan i ett moraliskt dilemma med tanke på de signaler som i går kom i och med kompletteringspropositionen. Låt oss, klart uttalat, ta kommunen Täby som exemel. Majoritetspartiet i den kommunen har som övergripande politisk målsättning att ha Sveriges lägsta skatt. Det målet är viktigare än hur det går med medborgarnas service och hur det går med barnomsorgen. Sveriges lägsta skatt är det som skall gälla. Då råkar man i ett moraliskt dilemma. Är det riktigt att denna moderata kommunledning skall belönas med en sådan här kompensation, därför att man i den kommunen inte går med på att höja skatten? Jag vill gärna ha en kommentar från finansministern på det. Som jag förstår av kompletteringspropositionen blir detta resultatet, när skattestoppet nu skall tas bort.

Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker att det är bra att bidragsnivåerna i statsbidragssystemet när det gäller kommunernas statsbidrag för 1994 fryses på 1993 års nivå. Det innebär att kommunerna i bl.a. Stockholms län får litet andrum. De pressas i vart fall inte lika hårt och brutalt som annars skulle bli fallet. Det innebär också att vi vinner tid, tid som jag hoppas skall användas för att finna ett mer rättvist statsbidragssystem, dvs. ett system som gör det möjligt för tättbebyggda och relativt unga kommuner -- företrädesvis i storstädernas närhet -- att värna om medborgarnas trygghet och service. Herr talman! Det finns ändå anledning till stor oro. Det finns väldigt litet som talar för att kommunerna har en starkare ekonomisk ställning 1995 än i dag. I vart fall om man har ambitionen att på ett bra sätt klara viktiga åtaganden inom bl.a. utbildning och omsorg. Tvärtom pekar mycket på att den politik som nu förs kommer att öka kommunernas ekonomiska börda. Arbetslösheten växer, och senast i går förutskickade regeringen ytterligare en lång rad kostnadsövervältringar på familjer som redan har det svårt att få ekonomin att gå ihop. Det här kommer att betyda ett ökat tryck på kommunernas ekonomi, både i form av ren socialhjälp, men också i form av andra kostnader, som ökad social oro ohjälpligt för med sig. Om sådana här stora förändringar skall genomföras måste det få ta tid. Kommunerna måste få en chans att kompensera sig och anpassa sin ekonomi. Frysningen av bidragsnivåerna för 1994 är alltså bra, men det är en ganska klen tröst, om reformen skall genomföras fullt ut 1995. Då blir raset i kommunernas ekonomi katastrofalt. Jag tänker nämna några exempel på vad de här siffrorna betyder. Jag har hämtat exemplen från min egen kommun och några grannkommuner. Upplands Väsbys kommun kommer att förlora ungefär 60--65 miljoner kronor 1995 jämfört med i dag. Det motsvarar en skattehöjning i den kommunen på 1,42 kr. Jag ser inga som helst möjligheter att spara in hela detta bortfall, tvärtom. Bl.a. ser vi att de sociala kostnaderna ökar lavinartat, vilket vi inte kan påverka särskilt mycket. 65 miljoner kronor är väldigt mycket pengar. I vår kommun kostar hela kultur och fritidsverksamheten ungefär 50 miljoner kronor. Det handlar om bibliotek, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, föreningsstöd och allt annat som ger framför allt barn och ungdomar en hyfsat bra fritid. Även om vi skulle slopa allt detta 1995, skulle vi dessutom tvingas att göra nedskärningar på områden som skola, barnomsorg och äldreomsorg för att kunna klara förlusten i statsbidraget. Jag kan garantera finansministern att den här sparpotentialen, som det ofta talas om, för länge sedan är utnyttjad. Nu handlar det inte om annat än hårdhänta ingrepp, som mest bara betyder sämre service och trygghet och ökad arbetslöshet för de kommunanställda. Jag inser inte riktigt vitsen med det. I våra grannkommuner ser det ungefär likadant ut. Värst är det för Sollentuna som förlorar motsvarande 2:35 kr i utdebitering. Järfälla förlorar drygt 2 kr. Sigtuna och Upplands Bro klarar sig litet bättre, nämligen 94 öre resp. 58 öre i förlorad utdebitering. Senast i går här i kammaren sade finansministern att vi är på rätt väg. Det kan möjligen vara på det viset, men för att veta det måste jag få reda på vad finansministern vill. Jag vill veta om hon har tappat kompassen. Vad vill Anne Wibble med kommunernas verksamhet? Är målet att den verksamheten skall minimeras och göras väsentligt sämre? I så fall instämmer jag i att vi är på rätt väg. Men innan vi fått svar på den frågan är det omöjligt att veta om den här vägen är ett rätt val eller inte. Det är därför väsenligt att vi får höra vad Anne Wibble vill.
Herr talman! I alla dessa inlägg, gjorda av den ena socialdemokraten efter den andra, har en osedvanligt egenartad situation tagits upp. Alla interpellanterna har nämligen tagit upp den särskilda storstadsproblematiken. Att den problematiken tas upp nu -- ungefär ett år efter att regeringen redan satt i gång en utredning som bl.a. skall beakta denna faktor -- känns väldigt konstigt. Från Strukturkostnadsutredningsgruppen kommer vi i juni i år att få ett förslag. Det rör sig om en tidsperiod om cirka två månader. Därefter tycker jag att det kunde finnas anledning att diskutera de förslag och tankegångar som framläggs i denna utredning, men att mitt under pågående diskussion ta upp denna problematik är litet egenartat. En av faktorerna som särskilt betonades i direktiven till Strukturkostnadsutredningen var att ta fasta på kritik och konstruktiva synpunkter i remissvaren med anledning av den kommunekonomiska utredningens betänkande. Då är det storstadsfaktorer av många olika slag som figurerar i ganska stor omfattning. Men det får vi återkomma till. Klimatet i Göteborg tänker jag inte yttra mig om. Det får väl tas upp av dem som tycker att klimatet där är viktigast att tala om. Det finns en problemställning som jag tycker bör finnas med. Om man vill ha ett bra solidariskt skatteutjämningssystem, där några hjälper några andra, måste några solidariskt betala litet mer för att andra inte skall ha en fullständigt orimlig situation. Det handlar alltså om det där med plus och minus. Och det här förefaller mig vara en relativt enkel matematik. Det är den princip som ligger bakom utredningsförslaget från kommunalekonomiska utredningen och bakom propositionen och riksdagens beslut om att ha ett inkomstutjämningssystem som det huvudsakliga utjämnande inslaget. Jag tycker att det är rätt och viktigt. Det är också bra att vi har gått ifrån det här med specialdestination och att regering och riksdag skulle bestämma alla möjliga saker när det gällde den kommunala verksamheten. Det sades då i princip att om kommunerna inte sköter barnomsorgen eller äldreomsorgen på visst sätt lämnas inga statsbidrag. Jag menar att det är ganska centralt och viktigt med kommunalt självstyre. Förutsättningarna är också annorlunda i olika kommuner. Det skulle vara intressant att veta om den socialdemokratiska uppfattning som man får förmoda ändå finns i den här stora gruppen interpellanter är att vi inte skall ha någon inkomstutjämning. Det vore i så fall synd. Det skulle nämligen visa en brist på solidaritet som jag inte hade väntat mig. Den sakligt sett viktigaste frågan -- om vi bortser från frågan om storstadsproblematiken som ju är under utredning, vilket är väl känt för er -- är hur kommunerna kan förväntas reagera vid olika utjämningsregler i fråga om egen förvärvsverksamhet. Kort sagt gäller det kvinnornas förmåga att jobba och hur det påverkar kommunernas skatteinkomster. Det är välkänt att en hög kvinnlig förvärvsverksamhet är mycket bra för hela ekonomin. Det är centralt och värderingsmässigt bra att kvinnor också har rätt till en egen ekonomi. Där ingår naturligtvis förutsättningen att kunna jobba och skaffa sig en egen ekonomi. Det förutsätter att det finns en väl fungerande barnomsorg, som kan se ut på olika sätt. Allt behöver inte vara kommunala dagis, utan det kan vara kyrkans förskola, föräldrakooperativ, privata företag och liknande. Det börjar finnas en bred flora av olika barnomsorgsformer, och jag ser det som en stor framgång att vi har fått till stånd detta. Barn är nämligen ganska olika, och det är rimligt att föräldrarna själva får välja vilken sort som passar det egna barnet. Det är alltså centralt, från hela samhällets utgångspunkt, att det finns tillgång till de olika varianterna av barnomsorg. Det är viktigt att reglerna för den enskilda kommunen utformas så att det för kommunen enskilt är positivt att det finns bra barnomsorg. Det finns i dag en brist i systemet som inte tar fasta på detta samband. Det är väl känt; det togs också upp i den kommunalekonomiska utredningen, och det diskuterades i regeringens proposition med anledning av utredningen. Det kan inte vara obekant för interpellanterna att frågan har diskuterats ganska intensivt i olika sammanhang. Det finns också i propositionsförteckningen en proposition från Socialdepartementet, som hanterar denna fråga, som kallas för Ändringar i socialtjänstlagen m.m. Den kommer att överlämnas till riksdagen senare i år. När det gäller det förslag om frysning som jag lade fram i kompletteringspropositionen i går, vill jag bara göra en korrigering så att det inte blir några missförstånd. Eva Johansson sade att det fryses på 1993 års nivå, och det lät som om det var beloppen som skulle frysas. Så är det inte. I propositionen står det att man fryser 1993 års regler. I stället för en förändring till en 3-procentig stoppgräns blir det en regel om 1,5 %, som också gäller för 1993. Slutligen vill jag ställa en väsentlig fråga till interpellanterna. Man kan inte bara sticka huvudet i busken och säga att man struntar i att göra någonting. Då kommer verkligen den välfärd som tillhandahålls av kommuner och landsting att bli underminerad. Det skulle vara intressant att höra om man tror att problemen löses bättre, från t.ex. hushållens köpkraftssynpunkt, genom att man släpper fram en massa kommunala skatteökningar.
Herr talman! Finansministern säger att det är konstigt att vi tar upp den här frågan just nu. Jag skulle då vilja rekommendera finansministern att åka ut till våra kommunalpolitiker i länet och diskutera med dem. Jag vill nästan påstå att det råder panik i många av våra kommuner. Samtliga riksdagsledamöter i Stockholms stad och län fick i februari ett brev från en moderat kommunstyrelseordförande på Ekerö, Inger Linge. Man skulle inte kunna tro att detta bekymrar borgarna speciellt mycket, eftersom inte en enda deltar i debatten, men det är ett litet hopp att Inger Linge har skrivit till oss. Hon skriver: ''Stockholmsområdets kommunalpolitiker har gång på gång framfört hur utomordentligt viktigt det är att riksdagen reviderar beslutet om statsbidragssystem till kommunerna. Fördelningssystemet idag är helt orimligt och om det skulle verka fullt ut 1995 kommer det att få katastrofala följder för staden och länet.'' Jag tror att nästan varenda kommunalpolitiker i länet ställer sig bakom detta. Anne Wibble, som för inte så länge sedan var vanlig riksdagsledamot, vet att den som vill påverka någonting skriver motioner och framställer interpellationer och frågor. Jag har aldrig gett upp hoppet om mänskligheten, utan jag hoppas naturligtvis att man, när utredningen är klar, skall ta hänsyn till alla de storstadsfaktorer som vi har talat om i den här debatten. Vi är naturligtvis för inkomstutjämning, men det får inte bli så, herr talman och fru finansminister, att storstäderna slås ut. Vi vill ge uttryck för vår oro för detta i debatten i dag. Jag tycker att finansministern borde fundera på det. Jag tror att det skulle vara bra för alla om en utredning om levnadsvillkoren tillsattes. Som riksdagsledamot har man förmånen att resa en del i landet, och jag vill påstå att jag då med blotta ögat kan se att många människor har det mycket bättre på mindre orter än i t.ex. Botkyrka. Det är de orättvisorna som jag tycker att vi gemensamt skall jobba för.

Herr talman! Jag reagerade, liksom Anita Johansson, på Anne Wibbles kommentar om att vi börjar fråga och reagera först efter ett år. Jag hade en debatt om statsbidragen här i kammaren den 14 januari i år. Jag har också vid ett par tillfällen med Bengt Westerberg diskuterat statsbidrag, barnomsorg och välfärdsfrågor i allmänhet, och då togs de här frågorna naturligtvis upp. Det är, som sagt var, oerhört viktigt att vi hela tiden tar upp de här frågorna för att belysa de speciella problem som finns i storstäderna. Jag sade tidigare att jag ibland får känslan av att det är längre från Rosenbad till Stadshuset än från vår huvudstad till Haparanda. Det uttalande som jag gjorde den 14 Mycket av vad vi beslutar här i denna kammare och vad regeringen beslutar om flätas samman med hur det ser i i samhället i övrigt, med vilka möjligheter kommunerna har att klara servicen, inte minst till den enskilde medborgaren. Lägger man på kommunerna ett större ansvar utan att man gör någonting åt deras finansiella situation måste ju kommunerna göra omvärderingar och omfördelningar. Det har gjorts och det görs, och det tycker jag är riktigt. Det kommer t.ex. snart ett lagförslag om att kommunerna skall förse alla som vill ha det med barnomsorg, men man ger inga incitament för det. När man gjorde motsvarande på sjukvårdens område för att förkorta köerna till operationer så att folk inte skulle behöva vänta så länge föreslog socialministern -- som då var Ingela Thalén -- också pengar för att man skulle få ett incitament för att klara den uppgiften. Det är en skillnad. Man måste också vara ödmjuk och ge kommunerna möjligheter att klara av alla de åtaganden som man lägger på dem. Bengt Westerberg har sagt till mig här i kammaren att han är medveten om att statsbidragen slår snett för storstäderna, och jag tycker att det är viktigt att det också framgår av finansministerns uttalanden, så att man ser att det verkligen finns en vilja att göra någonting åt det här, bl.a. när det gäller skattestoppet för Stockholm, vars kommunala utdebitering ligger 2 kr under genomsnittet. Jag tycker att man måste kunna få höja den utan att drabbas av något straff i form av förändring av statsbidragen. Det finns speciella storstadsproblem. Till följd av arbetslösheten ökar socialbidragen i en rasande takt, inte minst i storstäderna. Vidare utförsäkras allt fler människor från a-kassan, och då måste kommunerna gå in med socialbidrag.
Herr talman! Låt mig beröra det nya systemet att alla bidrag läggs i en påse. Många har uttryckt sin sympati för det och ansett det vara ett bättre system än det som gällde tidigare. Jag tillåter mig att ändå betvivla att det har alla de fördelar som man har framfört. En av de fördelar som har framhållits är att det nya systemet ger möjligheter till rationaliseringsvinster och effektiviseringar. Jag kan försäkra att de rationaliseringarna och effektiviseringarna har gjorts för länge sedan, åtminstone i kommunerna i Stockholms län. Situationen är väl närmast den att man i kommunerna nu håller på och gnager in på själva benet för att klara den situation som uppstår i samband med att statsbidragen minskar så kraftigt. Självfallet skall vi har en solidarisk inkomstfördelning i ett skattesystem. Men systemet har kanske inte fått den utformning det bör ha. Det är naturligtvis det som utredningen skall se över. Men det krävs nu ganska snabbt åtgärder för att kommunerna i Stockholms län inte skall hamna i en oerhört svår situation, som egentligen bara kan innebära att tillgodoseendet av de mest angelägna välfärdsbehoven väsentligt måste minskas; annars klarar man inte den situation som uppstått.

Herr talman! Finansministern frågade om vi är för ett solidariskt utjämningssystem. Jag tror att vi är överens om det. Det finns ingen anledning att förenkla den här debatten -- det är klart att det är komplicerat att genomföra ett sådant här statsbidragssystem så att det blir solidariskt och rättvist. Det är ett instrument som måste bli trubbigt på ett eller annat sätt. Det märker vi inte minst genom att kommunerna här i länet sinsemellan är så olika. Därför måste man, som jag ser det, i vårt län ha en komplettering genom ett inomregionalt skatteutjämningssystem. Vad som är viktigt är att de speciella faktorer som vi har i Stockholms län inte glöms bort eller negligeras. Ett av syftena med en sådan här debatt är just att visa på och synliggöra de särskilda problem som också vi här i länet står inför. Finansministern undvek skickligt min fråga genom att ställa motfrågan, om jag tycker att det skulle vara bättre för hushållens köpkraft om man släppte skattehöjningar fria för kommunerna. Jag tror inte att det är någon kommunalpolitiker som egentligen önskar höja skatten. Men till syvende och sist handlar det om vad man ser som viktigast: Är välfärden målet och skatten ett medel att solidariskt finansiera välfärden? Eller är målet att ha en viss skattesats, och så får välfärden komma i andra hand? På den punkten skiljer sig de olika partierna åt ideologiskt. Jag skulle gärna se att finansministern tog ställning i detta ideologiska dilemma.

Herr talman! Anne Wibble tyckte att det var märkligt att vi tar upp de här problemen nu, men det tycker inte jag. Jag tycker tvärtom att det är naturligt att vi bryr oss om den oro som finns ute bland människor och även här. Det har vi alltid försökt göra, och det kommer vi nog också att fortsätta med. Jag har ett alldeles speciellt skäl för det. Jag var för ett par veckor sedan och träffade 60 -- 70 mycket oroliga föräldrar i en av Upplands Väsbys skolor. De bor i det område där de borgerliga partierna fick allra högst väljarandel. Många sade: Vi har röstat borgerligt, men vi känner oss lurade. Vi visste inte att det var det här som var målet. Vi visste inte att det var hit Anne Wibble och de andra ville, att det var den vägen de ville gå. Många av dessa föräldrar bad att få betala mer skatt för att slippa stora nedskärningar i sina barns skolor, för att slippa utvecklingen att det blir färre lärare, för att slippa utvecklingen att det blir 30 -- 35 barn också i låg och mellanstadieklasserna, för att slippa utvecklingen att det i praktiken inte finns några elevvårdsresurser kvar och för att slippa utvecklingen att speciallärarresurserna försvinner, att de lärarna blir arbetslösa och barnen blir utan det stöd som många av dem behöver.

Anne Wibble och resten av regeringen vill i så fall straffa oss med att minska statsbidragen. Finansministern måste svara på en fråga, nämligen om det skall vara möjligt för föräldrarna i Upplands Väsby att påverka standarden i de skolor som vi där tillsammans äger och där deras barn går. Skall de ha den rätten eller skall den rätten finnas bara för föräldrar som väljer en privat skola med avgifter för sina barn? Vart är Anne Wibble på väg? Jag träffar de här familjerna igen nästa vecka -- de ville fortsätta och prata. Det vore bra om jag visste vad jag kan hälsa från Anne Wibble, som ju ändå faktiskt har ett avgörande inflytande på vad som händer med deras barns skolor.
Herr talman! Det står självfallet var och en fritt att ta upp vilka frågor som helst vid vilket tillfälle som helst. Min förvåning gällde någonting annat: Om regeringen hade ställt sig kallsinnig till att diskutera utifrån mera konstruktiva synsätt i fråga om storstadsfaktorer och liknande skulle jag ha haft förståelse för att man hade tagit upp det gång efter gång för att propagera för det. Men det förhåller sig på precis motsatt sätt, nämligen att regeringen redan för ett år sedan tillsatte en grupp som skall göra den genomlysning som ni efterlyser. Den skall lägga fram sitt förslag om mellan en och två månader. Därför tycker jag att ni slår in öppna dörrar, för att uttrycka mig rakt på sak. Ni vet ju att det pågår ett arbete för att en del av de svagheter som finns i det nuvarande systemet skall korrigeras. Det vore då naturligare att man i samband med möte med föräldrar och andra också talar om att det förhåller sig så, i stället för att räkna ut att det 1995 eller 1996 om ingenting görs kommer att se ut på ett jättekonstigt sätt. Alla är ju överens om att man måste se över detta så att det inte blir några orimliga effekter. Att tala om detta vore mera konstruktivt, med utgångspunkt i kommuninvånarnas intresse, som vi ju alla i en eller annan mening representerar. Det förekom litet konstiga uttryckssätt, som inte riktigt speglar de förslag som vi i går lade på riksdagens bord. Sylvia Lindgren påstod ursprungligen att de kommuner som höjer skatten skulle straffas. Eva Johansson sade alldeles nyss att mina förslag i kompletteringspropositionen innebär att kommuner förnekas rätt att ta ut mera skatt eller möjligen att föräldrarna förnekas rätt att betala mera skatt. Jag tycker att det är ganska bra med kommunal självstyrelse. Nu har vi tagit bort skattestoppet. Kommunerna får göra precis vad de vill. Deras beslut bygger på vilken majoritet, vilka uppfattningar, vilka förutsättningar och en lång rad för kommunal självstyrelse viktiga faktorer som råder i den enskilda kommunen. Vi straffar faktiskt inte någon, utan vi uppmuntrar de kommuner som inte höjer skatten. Det är alltså inte fråga om något straff. Om man höjer skatten med 5 kr får man behålla vartenda öre av dessa skatteinkomster. Däremot blir man av med den belöning som man skulle ha fått om man inte höjde. Det är faktiskt skillnad mellan positiva och negativa incitament. Det är litet illustrativt att Socialdemokraterna nästan enbart resonerar i termer av straff och negativa incitament, medan regeringen mer utgår från möjligheten att belöna och ge positiva incitament. Det finns ett grundläggande problem, som inte riktigt har kommit fram i den här diskussionen. Det är oerhört viktigt att man tar hänsyn till detta problem så att man inte bara får en bra utan i vid bemärkelse bättre välfärd att fungera. Jag tror att det var Ines Uusmann som ställde frågan om det skall vara behovet av service och välfärd i olika avseenden som skall styra eller om några andra aspekter skall vara i förgrunden. För min och regeringens del är det alldeles självklart att det är välfärdsönskemålen i vid bemärkelse som skall styra. I dessa ingår t.ex. att det är ganska viktigt att det finns jobb. I den här diskussionen har vi i och för sig behandlat viktiga problem, men vi har missat huvudproblemet i dag, nämligen arbetslösheten. Det är ju centralt för människornas välfärd att det finns jobb. Då kan inte heller kommuner och landsting, hur behjärtansvärda kortsiktiga syften det än må gälla, bete sig på ett sätt som förstör möjligheterna att få fram flera jobb. Det finns ett samband mellan hur kommunerna beter sig i fråga om skatt och service och möjligheten att faktiskt göra någonting åt den alltför höga arbetslösheten, som ju är det helt dominerande problemet i dag. Man får till exempel inte bedriva skattepolitik så att företagen flyr landet. Då blir det inte några investeringar eller jobb. Det vore alldeles galet. Jag tror att någon av er tog upp en fråga som förtjänar att preciseras något. Det nämndes att man får stora socialbidragsutgifter med en ökande arbetslöshet. Det är klart att det finns ett sådant samband. Men för att undvika att detta skall bli en alltför stor belastning utökar vi ju nu inte bara många utbildningsinsatser och nya insatser inom arbetsmarknadspolitiken, utan särskilt det som kallas arbetslivsutveckling. Detta innebär ett avbrott i en arbetslöshetsperiod och motverkar därmed långtidsarbetslöshet och utförsäkring. I den meningen är detta mycket konstruktivt. Slutligen, herr talman, är väl ändå ni socialdemokrater också i någon mening intresserade av att inte bara sticka huvudet i busken och skjuta problemen på framtiden. Jag tycker mig ha förstått, av olika motioner och uttalanden, att ni vill se till att vi får bukt med en del skuldproblem och långsiktiga underskottsproblem. Om man inte gör någonting med den offentliga konsumtionen måste man ta ifrån människor pengar som de annars skulle ha haft för privat konsumtion. Så kan man naturligtvis göra. Jag tror att det var Sylvia Lindgren som nämnde att man kunde ha en fördelning som innebär att kommunerna skulle få mera pengar. För att aktstycket skall gå ihop och man skall få ordning på underskotten måste man i så fall ta kolossala summor från människors privata konsumtionsutrymme. Annars klarar man inte det saneringsprogram på dryga 81 miljarder kronor som nu ligger på riksdagens bord.
Herr talman! Jag tog upp ett exempel från Nacka. Om ett av tio förskolebarn togs hem och föräldrarna slutade arbeta skulle kommunen kunna sänka skatten med 50 öre. För varje hundralapp som faller bort i skatt ges 106 kr tillbaka i statsbidrag. Kan jag tolka finansministern som att detta är ett sjukt system? Jag tycker för min del att förväntningarna stiger, så det kanske var bra att vi fick i gång den här debatten i dag. Kan jag nu tolka finansministern som att detta är ett litet löfte om att det när den här utredningen så småningom blir färdig kommer att bli förändringar? I sådana fall hälsar jag det med stor tillfredsställelse. Vi har varit inne på kommunalskattestoppet. Jag tycker också att det är bra att det försvinner, men det är ju inte bra att de kommuner som vill behålla sin goda välfärd och kanske behöver höja sin skatt skall straffas för det. Det är väldigt konstigt. Visst är vi socialdemokrater fullt medvetna om att vi så småningom måste sanera den dåliga statsbudgeten, men det finns ju också andra sätt, Anne Wibble. Vi har skrivit flera motioner och kommer säkert att göra det nu igen med anledning av kompletteringspropositionen. Det talas om värnskatt, men jag säger solidaritetsskatt. Man kan ju faktiskt också tänka sig att man skall ge sig på dem som har det litet bättre i det här samhället. Jag möter väldigt ofta människor som har förståelse för att det behöver sparas och gnetas i det här landet, men de vill att det skall göras rättvist. Det är ett litet råd till Anne Wibble.

Herr talman! Det är möjligt att jag uttryckte mig oklart när jag sade att man måste ge mera pengar till kommunerna. Vad jag menade är att man inte kan ålägga kommunerna en mängd uppgifter från regering och riksdag utan att i slutändan ge någon form av kompensation. Det är inget tvivel om att produktiviteten har ökat i både Stockholms stad och Stockholms läns landsting utan att man har gett mera pengar, om man jämför med kostnaderna. Denna utveckling har gått fortare i Stockholms stad och Stockholms län än i övriga delar av landet. Detta antar jag att finansministern också har använt sig av när hon sade i interpellationssvaret att minskade ekonomiska resurser inte behöver vara liktydigt med en försämrad verksamhet. Det har man jobbat med under flera år både i Stockholms stad och län. Det finns dock gränser för hur långt man kan gå. I dag varslar vi och säger upp offentligt anställda, inte minst inom barn och sjukvårdsområdet, i en rasande takt. Man ser inte alltid till konsekvenserna och kvaliteten när det gäller vården i sin helhet. Det finns tydliga tecken på att antalet överbeläggningar på våra sjukhus ökar och att patienter får ligga i t.ex. sköljrum, beroende på att det finns så starka krav på att man skall skära ner utgifterna. Jag har förståelse för att man måste göra vad man kan för att komma till rätta med det ekonomiska dilemmat. Men det finns hela tiden gränser. Jag hoppas att vi med denna debatt -- vi har haft liknande debatter tidigare och kommer säkert att ha det i framtiden -- har fäst uppmärksamheten på att storstadsförhållandena leder till speciella problem. En familj i Stockholm har mindre kvar att leva på efter det att basutgifterna har betalats än familjer i övriga delar av landet. Det finns flera trångbodda hushåll och personer utan bostad i Stockholm. Det finns flera låginkomsttagare i Stockholm. Det finns också flera kvinnor som arbetar heltid utanför hemmet. Det för med sig större barnomsorgskostnader. Stockholm har också lägre standard på äldreomsorg och ett stort utbyggnadsbehov. I Stockholm har man också minst tre gånger högre socialbidragskostnader än övriga delar av landet. Det är sådana synpunkter och uppgifter som jag tycker att det är nödvändigt att ta hänsyn till när man ser över statsbidragsbestämmelserna.
Herr talman! Låt mig bara göra några avslutande kommentarer. Sylvia Lindgren har ett par gånger tidigare haft motsvarande debatter om kommunerna och barnomsorgen med Bengt Westerberg, vilket hon också nämnde här. Jag är ganska säker på att hon då har fått veta att det utjämningssystem som nu är sjösatt och som skall fungera under 1993 och delvis under 1994, innebär en viss kompensation till de kommuner som hade dåligt utbyggd barnomsorg. Extra tillämpning av finansieringsprincipen för att kommunerna skall kunna upprätthålla en god volym på barnomsorgsverksamheten har faktiskt redan gjorts. Det behövs inga extra tillskott på det viset. Det ingick i själva övergången till det nya skatteutjämningssystemet. Anita Johansson tog upp en av de två centrala frågorna här, nämligen att det är viktigt att ha regler som också ger kommunerna motiv att tillgodose samhällets legitima krav på att det även för den del av befolkningen som råkar vara kvinnor finns möjlighet att förvärvsarbeta. Det har från regeringens sida uttryckts ett stort antal gånger att vi delar den uppfattningen. Slutligen tyckte jag mig notera en viss förvirring inom de socialdemokratiska leden beträffande vem som skall betala vad. Sten Östlund upplevde det t.ex. som mycket orättvist att några göteborgare fick betala ungefär 4 000 kr medan de fick tillbaka ungefär 2 000 kr. Anita Johanssons inlägg skulle däremot kunna tolkas som om hon förespråkade att man skulle kunna lösa hela det samhällsekonomiska underskottsproblemet genom att införa värnskatt på 81 miljarder kronor. Om man skall ta ut så mycket i skatt -- vilket det tyvärr finns indikationer på att Socialdemokraterna kanske önskar -- handlar det inte bara om några höginkomsttagare. Då handlar det om mycket stora summor för en helt vanlig människa, som befinner sig ganska långt ner i inkomstledet. Jag tror att detta skulle strida mot Sten Östlunds uppfattning om vad som är rättvist. För egen del menar jag att det är mycket angeläget att man fortsätter med det reformarbete som sker inom kommuner och landsting. Det finns goda erfarenheter av att man faktiskt kan åstadkomma både en bra -- och i många fall bättre -- service till något lägre kostnader än i dag. Det är en mycket stor hjälp för både medborgarna och samhället som helhet att detta kan fullföljas.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har i en interpellation till mig frågat om jag är beredd att medverka till förändringar i asyl och flyktingpolitiken så att den får samma innehåll och förutsättningar som de som gäller i våra nordiska grannländer. Först och främst vill jag erinra Sten Andersson att de nordiska länderna alla tillträtt Genèvekonventionen angående flyktingars rättsliga ställning och anpassat sin asylrättsliga lagstiftning till konventionen. Förutsättningarna för den faktiska rättstillämpningen, som det ju faktiskt är fråga om när vi diskuterar flyktingpolitik, är därmed ungefär desamma i de nordiska länderna. Med undantag för Finland tillämpar de nordiska länderna också samma viseringsregler gentemot de länder som under senare tid givit upphov till ett stort antal asylsökande, särskilt från f.d. Det finns heller inga avgörande skillnader mellan de nordiska länderna vad gäller hur de asylsökande tas emot under den tid deras ansökningar prövas eller hur de som fått besked tas om hand. Jag tänker då på hur boendet och de ekonomiska ersättningarna är ordnade. Den skillnad i antal asylsökande till de olika nordiska länderna som vi har kunnat notera, har snarare sin förklaring i att de enskilda asylsökandena uppenbarligen beslutat sig för att få sina skyddsbehov prövade i Sverige. Det är naturligtvis svårt att ge en entydig förklaring till detta faktum, men såväl rent geografiska skäl som det faktum att Sverige sedan arbetskraftsinvandringens tid är väl känt för f.d. jugoslaver tycks ha inneburit att många sökt sig hit. Det finns ett omfattande samarbete mellan de nordiska länderna inom ramen för nordiska ministerrådssamarbetet i den s.k. samrådsgruppen för flyktingfrågor. Sverige innehar under 1993 ordförandeposten i denna grupp och söker på olika sätt förbättra samarbetet inom detta område. Sveriges skyldigheter och möjligheter att framgent ge en fristad åt människor som behöver skydd undan förtryck av olika slag är en arbetsuppgift för en bred parlamentarisk kommitté som regeringen har beslutat tillsätta och som kommer att arbeta under landshövding Rolf Wirténs ledning. Kommittén skall redan i höst presentera en översikt av hur skyddet för flyktingar reglerats i andra europeiska länder och hur dessa regler tillämpas i praktiken. Kommittén skall inte bara arbeta med den svenska asyl och flyktingpolitiken, utan också göra överväganden om hur vi kan samverka på det internationella planet. Det är egentligen bara i denna internationella samverkan som varaktiga lösningar på dessa svåra problem kan skapas.
Herr talman! Jag tackar för svaret, även om det var något egendomligt. I min interpellation tog jag upp Tyskland och den svenska opinionen, men statsrådet föredrar att kommentera situationen i våra nordiska grannländer. Det är helt riktigt att de nordiska länderna har skrivit under samma konvention. Men hur är det i praktiken? Vi måtte tydligen tolka det hela olika, eller också uppfattas vår tolkning på olika sätt av en del människor runt om i världen. T.o.m. september i fjol hade Sverige tagit emot 60 000 asylsökande. De andra nordiska länderna tillsammans hade tagit emot 12 000 asylsökande. Det måste röra sig om skillnader i signalsystemet. Men det är egentligen inte så konstigt, eftersom vi är det enda land i Europa som i dag tillåter asylsökande att under vissa förhållanden arbeta under utredningstiden. Vi skickar alltså ut signaler som går stick i stäv mot vad andra länder i Europa gör, och det kan innebära en lockelse för människor som vill komma hit. Vi har också en lagstiftning -- och den skall man inte skylla på Invandrarverket -- som bidrar till att 95 % av dem som söker asyl i Sverige överklagar det första beslutet. Därmed kan de få stanna kvar i Sverige något år extra och hoppas på det som gällde tidigare, dvs. att många fick asyl här endast på grund av de långa väntetiderna. För en tid sedan debatterade riksdagen invandrarpolitiken. Då anslogs 11,8 miljarder för budgetåret 1993/94. Beloppet baserades på 30 000 asylsökande. Nu kan vi se att det under veckorna 9--13 kommer 1 000 asylsökande i veckan. Kalkylen kan därför knappast hålla framöver. Under dessa tider, då det talas om knappa resurser och om att allt skall skötas effektivt, är det intressant att veta att man förra budgetåret anslog Anslaget har alltså ökat med 62 %, trots att antalet asylsökande bara har ökat med 20 %. Det pekar inte på någon direkt effektivitetsförbättring. Dessutom finns det fortfarande 70 000--80 000 Orsaken till att jag tog upp den här frågan var att det kom besked om att Tyskland skulle skärpa sin lagstiftning. Det är ju Tyskland och Sverige som är de länder i Europa som har tagit emot flest asylsökande. Då är mina frågor till statsrådet: Vad gör vi nu i Sverige, när Tyskland tydligen kommer att göra mycket för att försöka stoppa asylsökande att komma dit? Kommer vi att vidta några åtgärder med anledning av detta? Vilka signaler kommer vi att skicka ut till flyktingläger runt om i det f.d. Jugoslavien? Enligt Invandrarverket kommer de asylsökande hit genom organiserade bussresor. Man säger att majoriteten har suttit i läger i Ungern eller i Kroatien. De har alltså befunnit sig i relativ säkerhet och nåtts av upplysningar av någon eller några som uppmanat dem att komma till Sverige och söka asyl här, därför att de här har en chans att få en mycket bättre situation än den som de befinner sig i eller som de kan få i andra länder. Herr talman! Till sist: Är statsrådet beredd att ändra den lagstiftning som innebär att Sverige som i stort sett enda land i Europa tillåter asylsökande, om utredningstiden kommer att vara längre än fyra månader, att arbeta i Sverige? Är statsrådet och regeringen beredda att stoppa eller förändra den lagstiftningen?

Herr talman! Statsrådet! Också jag är litet förvånad över det svar som Sten Andersson i Malmö fick på sin interpellation. Man får hoppas på ett klarläggande när det gäller Tyskland. Det är förmodligen någon handläggare på departementet som inte har uppmärksammat just den frågan. Jag hoppas att det är det svar som vi så småningom kommer att få. Kulturministern presenterar ju många förklaringar i sitt svar. Hon säger bl.a. att skälen kan vara geografiska. Det är väl ganska märkligt om det är av geografiska skäl som det kommer asylsökande till Sverige. Vi har ingen landgräns mot kontinenten, vilket däremot Danmark har. Men jag kan förstå att det kommer ett mindre antal till Norge av geografiska skäl. Jag skall dock inte upprepa de argument som Sten Anderson tog upp. Det är ju frånvaron av en vettig signalpolitik som har gjort att det har kommit så många bosnier och kosovoalbaner till Sverige. Informationen från t.ex. ambassader och andra har väl inte varit den man skulle ha önskat. Det borde ha klargjorts att det är långt ifrån självklart att man får stanna i Sverige. Väldigt många har nog indirekt uppfattat situationen så, genom anhöriga eller på annat sätt, att de skulle få stanna för gott. Sedan visade det sig att man inte fick det. Vad har regeringen egentligen för planer beträffande alla de s.k. internflyktingar som har kommit hit från jugoslaviska krigsområden och som inte har det skyddsbehov som anges i Genèvekonventionen? Jag skall inte ägna mig åt förfluten tid, men jag konstaterar ändå att viseringstvånget för kosovoalbaner, som uppsköts i drygt ett kvartal, kostade skattebetalarna över 4 miljarder, enligt den tidigare chefen för Invandrarverket, Christina Rogestam. Statsrådet har ju redogjort för sin syn på detta i utskottet, så vi behöver inte ta upp den diskussionen här. Men det förhåller sig likadant med de många krigsflyende bosnier som kommer hit. De förorsakar ju fortsatta höga kostnader i den svenska asylhanteringen. Skall de utvisas så snart förhållandena i Bosnien lugnat ner sig, eller skall de få stanna av humanitära skäl?

Herr talman! Det är uppenbart att flyktingsituationen i dag jämfört med för 5--10 år sedan är helt annorlunda. Efter den frihetsvåg som svepte över Europa 1989 blev det också en frihet att lämna elände. Plötsligt medgav förutsättningarna att man tog upp gamla etniska motsättningar och fördomar som olika folkslag hade gentemot varandra. Detta kan vi för närvarande se i Sett ur ett västeuropeiskt perspektiv är migrationen från Östeuropa den mycket stora utmaning som alla västeuropeiska länder och EG står inför. I dag finns det 250 000 rumäner i Polen som bara sitter och väntar på en chans att få börja röra på sig. Man har bedömt att det under de närmaste 10--20 åren kan komma uppemot 20 miljoner invandrare till Västeuropa. Sverige kan ju inte stänga sina gränser genom en förändrad asyllagstiftning. Vi kan inte segla utanför, utan vi måste naturligtvis ta vår del av bördan när det gäller detta stora problemkomplex. Vi måste samordna vår lagstiftning med andra länders. Det ges ingen annan metod än en internationell samverkan för att lösa detta. UNHCR:s inställning i dessa frågor tycks bli alltmer tydlig. Den nya flyktingkommissarien -- hon är inte helt ny -- menar uppenbarligen att flyktingar i första hand skall repatrieras frivilligt och att mottagande i tredje land skall ses som ett sista alternativ. Hon menar tydligen också att om ett tredje land ändå tar emot flyktingar skall uppehållstillstånden vara tillfälliga i avvaktan på repatriering. Det synsättet tycks också vinna insteg om man skall döma efter de skrivningar som invandrarministern har gett riksdagen, i vilka man har redogjort för detta. Frågan är då hur vi samordnar vårt regelsystem med den inställning som UNHCR har och vilka förändringar som i så fall kan komma till stånd. Jag kommer därigenom in på den specifika frågan om bosnierna. Det har nu kommit kanske 12 000-- 13 000 bosnier till Sverige redan i år. Jag tror att någon tidigare här nämnde att inflödet ligger på en nivå som på årsbasis kan bli 50 000--60 000 asylsökande här i landet. Det är naturligtvis förståeligt att de kommer hit. Vi har ju alla sett reportage från och läst i tidningar om Bosnien. Vi vet därför att Bosnien för närvarande är ett helvete på jorden. Men ändå måste man konstatera att de faktiskt kommer i organiserad form. De har säkerligen skäl att få uppehållstillstånd. Men hur kommer regeringen att hantera detta? Om man ger permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, kommer givetvis en s.k. pulleffekt, en magnetism, att föreligga. Många fler bosnier kommer då att resonera: Här finns en chans. Vi åker till Sverige och får i alla fall en överblickbar framtid tryggad. Jag vet inte riktigt hur man kan hantera en sådan situation och har givetvis inga som helst bra förslag, men detta kan komma att bli ett väldigt stort och svårt problem. Egentligen tror jag att det bara finns en lösning, och det är genom en internationell samverkan, då i första hand med FN. Det skulle vara intressant om invandrarministern kunde ge vissa indikationer på hur regeringen ser på detta. Det går nog inte att vänta till i höst eller till nästa år och hoppas på att det inte kommer att bli så farligt. I så fall kan problemet bli oss övermäktigt. Hur svårt och besvärligt det än är, måste vi nog mycket snart försöka skaffa oss en policy. Min tid är i det här sammanhanget snart ute. Men den nu diskuterade frågan skall rimligtvis också tas upp i den utredning som invandrarministern har tillsatt, vars ordförande numera är utsedd och vars direktiv vi fick ta del av redan i januari. Men tyvärr har vi ännu inte blivit kallade till det första sammanträdet. För att kunna hålla den tidsplan som direktiven förutsätter, hoppas jag att det inte skall dröja för länge. Utredningen skall med förtur behandla bl.a. dessa frågor. Men jag tror inte att vi kan vänta så mycket längre utan att vi redan nu, eller i alla fall så snart som möjligt, måste försöka få till stånd en policydeklaration.
Herr talman! Gustaf von Essen efterlyser internationell samverkan. Jag kan till fullo stödja hans önskemål om detta. I ESK kommer vi ganska snart att ha en migrationskonferens, där Sverige kommer att konkretisera genom att lägga fram ett förslag om hur en europeisk mekanism för ett gemensamt ansvarstagande skulle kunna se ut. Vi har i olika forum -- när vi träffas i UNHCR, Wienkongressen, EG och ESK -- efterlyst behovet av och propagerat för detta. Nu tar vi ytterligare ett steg genom att vi lägger fram ett förslag om hur detta skulle kunna se ut. Också UNHCR talar ju om internationell samverkan. Men problemet är som sagt att det inte finns något ordentligt och bra regelsystem, som påvisar hur man tar ett gemensamt ansvar i den typ av situation som nu råder med ett krig i Europa. Många har här tagit upp den aktuella situationen med ett antal bosnier som kommer till Sverige. Det stämmer att det rör sig om ca 1 000 personer per vecka. Låt mig då också informera om att Danmark fram till den 18 april i år har tagit emot 6 500 asylsökande. Det är ungefär hälften av det antal som Sverige har tagit emot. Det betyder att omfattningen per capita i dag är densamma i Danmark och Sverige. Detta sagt naturligtvis främst mot bakgrund av de frågor som Sten Andersson i Malmö ställde i interpellationen. Det är inte någon ny företeelse att Sten Andersson påstår att skillnaden mot våra grannländer är så stor. Inströmningen till Sverige är nu ungefär densamma som till Danmark. Om man ser på det sätt som de asylsökande tas emot i våra grannländer, är det på ungefär liknande sätt som i Sverige. Det kostar ungefär lika mycket. Det har gjorts en sammanställning av kostnaderna för mottagandet i en utredning om flyktingförläggningarna, där det sägs att det i Finland kostar ungefär 26 000 US-dollar per asylsökande, i Danmark ungefär 16 000, i Norge ungefär 14 000 och i Sverige ungefär 16 000. Det är ungefär samma kostnadsnivå. Det råder ungefär liknande regler. Barnen får gå i skola. I Norge kan man under vissa omständigheter få rätt till arbete, vilket man inte får i Finland och Danmark. I Tyskland betraktas inte de som kommer från Jugoslavien som asylsökande utan som krigsflyktingar, och de får arbeta i stort sett omedelbart. Det varierar litet grand, men i stort sett är det ungefär samma mönster. Man kan alltså inte utifrån dessa fysiska regler säga att Sverige avviker. Man kan se på lagstiftningen i de nordiska länderna -- Genèvekonventionen har vi alla skrivit på. Det brukar också förekomma diskussion om de tilläggsregler av olika slag som vi har i Sverige, som man säger att andra länder inte har. I Danmark har man sedan ett par årtionden tillämpat ett de factoflyktingbegrepp, vilket lagreglerades 1983. Det lyder: Efter ansökan gives det en vidare uppehållstillåtelse till en utlänning som icke är omfattad av flyktingkonventionen av den 28 juli 1951, men där det av liknande grund som har anförts i konventionen eller utav andra tungt vägande grunder inte bör krävas att utlänningen vänder tillbaka till sitt hemland. Det är en ganska allmän lagregel som i stort sett motsvarar vår de facto-flyktingregel. Finland införde så sent som 1991 en tilläggsregel vid sidan av Genèvekonventionen, som säger att en utlänning som inte beviljas asyl men som inte anses kunna återvända tryggt till sitt hemland eller till det land där han stadigvarande varit bosatt kan av inrikesministeriet beviljas uppehållstillstånd i Detta är också en mycket allmän regel. I Norge har man valt en delvis annan konstruktion genom att lägga in detta i en regel om humanitära skäl, där man säger att när starka mänskliga hänsyn talar för det skall man kunna ge arbets och uppehållstillstånd. Det finns alltså inte någon grund för det ständigt återkommande påståendet om att Sverige avviker i olika avseenden vad gäller lagstiftningens tillämpning och ekonomiska regler. Möjligen kan man säga att Finland har en något striktare tillämpning både av sin de facto-regel och Jag har naturligtvis inte någon anledning att tycka att det är bra att fördelningen av de asylsökande är ojämn mellan länder i Europa eller mellan våra grannländer. Men jag vänder mig emot att vi skall förfalla till en felaktig beskrivning av grannländernas lagstiftning och olika stödsystem. Sten Andersson kom in på kostnader av olika slag. Vi har gjort en prognos för nästa budgetår på 30 000 asylsökande. Den beräkningsgrund som har använts under senare år har också använts för nästa år. Om Sten Andersson har en bättre grund att räkna på är han välkommen att presentera den. Om en varaktig fred kan åstadkommas i Jugoslavien är jag alldeles övertygad om att det antal flyktingar som söker sig till Sverige drastiskt kommer att sjunka.

Herr talman! För att statsrådet inte skall glömma min fråga upprepar jag den. Beträffande rätten att arbeta, som tydligen är unik för Sverige när det gäller asylsökande under vissa förhållanden, undrade jag om statsrådet var beredd att stoppa detta eller förändra lagstiftningen. Jag frågade om detta men fick inget svar. Jag kanske kan få svar på detta i statsrådets nästa inlägg. Det är positivt att Sverige verkar internationellt för en gemensam asylpolitik. Men frågan är: Hur bedömer statsrådet våra möjigheter att få gehör bland de andra länderna i Europa? Hittills har ju den verksamheten inte haft någon större framgång. Herr talman! Jag vet att man kan använda siffror litet hur som helst. Statsrådet sade att danskarna per capita tar emot lika många asylsökande som vi. Sedan är det i slutfasen intressant hur många som får stanna. Men mina siffror gällde fjolåret. Då tog vi emot 60 000 asylsökande under nio månader. Övriga nordiska länder tog emot sammanlagt Det var alltså bakgrunden till att jag var tveksam till signalsystemet. Statsrådet sade också att det inte är någon större skillnad mellan reglerna i länderna i Europa och framför allt mellan länderna i Norden och reglerna för den svenska asylpolitiken. Det är möjligt att det är så i teorin. Men det måste vara något som i praktiken lockar människor att i första hand komma till Sverige och Tyskland, att de gör detta val i stället för att kanske åka till länder som ligger närmare dagens aktuella konflikthärdar. Statsrådet efterlyste ett förslag från min sida. De beräkningar som regeringen har gjort har inte någon gång stämt. I fjol sade man att 25 000 skulle komma. Då kom det 80 000. I år har man sagt att 30 000 kommer att komma, och vi är snart uppe i 14 000--15 000. Man kan väl lära sig av misstagen. Vi vet ju hur det ser ut där nere. Vad jag menar att vi borde göra är att framför allt se till att förbättra standarden i de läger som i dag finns utanför det f.d. Jugoslavien, så att människor blir kvar där i avvaktan på bättre förhållanden i sitt hemland, i stället för att åka hit till i stort sett ingen nytta. Vi har ju hört att 95 % ändå inte kommer att få lov att stanna kvar.
Herr talman! Statsrådet nämner internationell samverken. Det är ju bra. Vi har också många gånger tryckt på om detta. Det finns ju företrädare inom regeringen som har hävdat att vi kan hjälpa elva gånger fler på plats i stället för att hjälpa de flyktingar som kommer hit till Sverige. Statsrådet Friggebo hävdar envist att vi för samma politik som övriga nordiska länder. Hon säger att vi kanske skiljer oss något från Finland, men i princip är det samma politik som förs. Det kanske i och för sig är riktigt. Men vi avviker i det signalsystem som vi ger till omvärlden. Vi avviker också när det gäller tillämpningen. Lagarna och bestämmelserna kanske är desamma. Jag skall inte gå in på så många olika detaljer om vad som avviker i tillämpningen. Men jag kan nämna att Danmark bl.a. har sina bolsterpatruller, som kollar upp vissa saker. Det som jag inte fick något svar på var den fråga som jag ställde om internflyktingarna från Bosnien Hercegovina. Vilka planer har regeringen för de människor som har kommit hit? Skall man fortsätta med den låt-gå-politik som vi hade i fråga om kosovoalbanerna? För någon vecka sedan fattade ju riksdagen beslut om regeringens begäran på 3,7 miljarder extra för Invandrarverkets förläggningskostnader. Det är just på grund av att man inte har någon klar politik som gör att man kan klara sig inom de begräsningar som riksdagen har angivit. Eftersom jag inte fick något svar i detta sammanhang, kan jag bara konstatera att det tydligen inte finns någon planering inom regeringen för hur man skall hantera denna fråga. Jag upprepar därför frågan: Finns det någon planering, och i så fall vilken?
Herr talman! Jag hade också ett antal frågor om just de bosniska flyktingarna. I fråga om dem finns det uppenbarligen oklarheter. Såvitt jag förstod av förra veckans invandrarpolitiska debatt, fanns det ett antal fall som hade överlämnats till regeringen för bedömning. Det är väl antagligen därför som man ännu inte kan ge något svar. Jag kan möjligen förstå att det kan bero på det. Men det är nog väldigt viktigt att man på något sätt relativt snabbt kommer till skott. Vi kan ju i framtiden inte gärna ha en praxis för de bosniska flyktingarna här i Sverige, en annan i Tyskland, utan det måste även i detta sammanhang föreligga någon form av samsyn. Hur betraktar det västeuropeiska samfundet de bosniska flyktingarnas situation, och hur skall vi gå till väga för att lösa denna problematik? Det som jag tycker är litet moraliskt besvärligt är i sig inte att de människor som kommer hit får uppehållstillstånd tillfälligt eller permanent, utan det som jag tycker är så svårt är om vi verkligen kan vara säkra på att just de som har lyckats chartra en buss och åka hit upp, har det största behovet att få uppehållstillstånd här. Jag kan väl tänka mig att det finns hundratusentals andra som har mycket sämre och värre situationer än just de som kommer hit och att det är dem som man skulle vilja hjälpa mer. Därför är det så viktigt, vilket jag kommer att arbeta för i den här utredningen, att strama åt asylbegreppet men öka möjligheterna att i samarbete med FN på platsen försöka utröna vilka som har de största behoven av skydd och av hjälp och som därmed också kan få en chans att stanna här, så att vi får en planering och reglering av detta som utgår från att de som har de största behoven också får chansen. Men detta är något som man får komma tillbaka till. Jag ger mig emellertid inte riktigt på den punkten. Jag skulle vilja ha en litet mer uttömmande kommentar och ett resonemang omkring hur invandrarministern ser på den bosniska flyktingproblematiken. Förekommer det överläggningar med andra europeiska stater om en gemensam policy härvidlag, och förekommer det överläggningar med andra nordiska länder om hur man skall hantera den här situationen? Vi kan inte själva fatta ensidiga beslut, utan vi måste nog se detta i ett större perspektiv.
Herr talman! Jag beklagar att jag inte besvarade frågorna om Bosnien. Men det berodde på att min taletid var slut. Sten Andersson i Malmö upprepade frågan om arbete, att detta skulle vara unikt för Sverige. Jag redogjorde för att det inte är unikt för Sverige. I Norge och Tyskland förekommer detta. Det är inte aktuellt att ändra på de bestämmelser som vi har. Sten Andersson frågade varför Sverige tog emot så många fler än andra. Det berodde på att så många fler sökte sig till Sverige. Och vi har haft många diskussioner om vad det beror på, t.ex. arbetskraftsinvandringen tidigare osv. Det beror naturligtvis även delvis på att Sverige har ett ganska gott rykte om att värna mänskliga rättigheter och att ge människor skydd. Det goda ryktet tycker jag att vi skall vara stolta över. Sedan talar Sten Andersson fortfarande om prognoser, om hur många som kommer hit och hur många som inte kommer hit. Ingen kan med bestämdhet säga exakt hur många som kommer att komma hit. Vad vi har redovisat för riksdagen är att vi har en beräkningsgrund som ger ett visst utfall ekonomiskt. Därutöver säger vi att dessa prognoser är osäkra och att vi håller dörren öppen för att återkomma till riksdagen. Sten Andersson säger att 95 % av dem som kommer hit inte kommer att få stanna. Vad vet Sten Andersson om det? Ingenting. Om det blir ett långt, ett mycket utdraget, krig i Jugoslavien, hur skall vi då kunna skicka tillbaka bosnier som sedan slaktas där nere? Det är klart att den dagen kommer då man säger att det inte är rimligt att bara vänta och vänta utan att få besked som innebär en fast hållpunkt i tiden. Gör inte sådana där påståenden rakt ut i luften om vad som kommer att hända! Det är verkligheten runt omkring oss som styr här, inte något tyckande från tjänstemän eller ens från Sten Andersson. Både Gustaf von Essen och Lars Moquist har tagit upp frågan om Bosnien, vilken är mycket komplicerad. Det som antytts här är helt rätt. För närvarande kommer alltså bosnierna inte direkt från krigshärdarna, även om de kommer från ett land där krig pågår. Det finns tecken på att det är flyktingar från flyktingförläggningar i framför allt Kroatien som nu kommer till Sverige. De har befunnit sig i Kroatien under kortare och längre tider. Alla vet att vi stöder Kroatien med flyktinganläggningar av olika slag för att möjliggöra en någorlunda hygglig situation i närområdet för dessa människor. Därtill har vi, som jag tidigare sagt, fått ett antal ärenden från Invandrarverket. Man vill höra hur vi skall förfara med de människor som redan är här. Detta skiljer sig från förhållandena vad gäller kosovoalbanerna. Invandrarverket har ju hela tiden inom verket fattat beslut om kosovoalbanerna utan att föra ärendena vidare till regeringen. Invandrarverket för där en diskussion om olika tänkbara handlingslinjer. En är att man ger permanent upphållstillstånd. Man betraktar dessa personer som politiska flyktingar, vilket man nog faktiskt kan säga att de är. Å andra sidan säger man att inget annat europeiskt land tillämpar principen att de här människorna skall ges permanent uppehållstillstånd. Dessutom strider det litet grand mot den allmänna inställningen hos världssamfundet, nämligen att man måste fördöma den etniska rensningen. Målet måste vara att dessa människor skall kunna återvända till sina hem och att få slut på kriget så snabbt som möjligt. Därför bör man försöka att ordna den humanitära hjälpen och skyddet i närområdet. Den andra möjligheten är att man skulle kunna ge tillfälligt uppehållstillstånd. De flesta länder i Europa gör det, med olika grad av formalisering. Vi i Sverige har hittills inte tillämpat principen att ge formella tillfälliga uppehållstillstånd. I höstas förekom diskussioner mellan partierna, och man enades då om att inte föreslå riksdagen en sådan ordning. Inom den lagstiftning som redan finns kan det finnas möjligheter att tillämpa en ordning med tillfälliga uppehållstillstånd. Den sista möjligheten är att fortsätta att ge människorna skydd här i avvaktan på att situationen nere i Jugoslavien blir bättre, men man ger inga formella tillstånd -- dvs. tillämpar verkställighetsstoppet. Det är precis så som Gustaf von Essen sade -- själv har jag också sagt det tidigare i denna kammare -- nämligen att regeringen nu överväger hur vi skall hantera de här frågorna. Det är klart att vi då också måste titta på frågor som handlar om att de som nu kommer hit framför allt kommer från flyktingförläggningar i Kroatien.

Herr talman! Statsrådet tycktes höja tonen en aning. Sådant beror i regel på att argumenten är svaga. Då höjer man rösten i stället. Från Riksdagens utredningstjänst fick jag för en månad sedan besked som visar att Sverige är unikt i detta fall när det gäller att tillåta asylsökande att arbeta under utredningstiden. Enligt Riksdagens utredningstjänst, som är en seriös källa, var det i Norge förr så, att dessa människor kunde få arbeta. Men sedan ansåg man att den möjligheten missbrukades. I dag är det därför möjligt att arbeta endast i undantagsfall. Enligt samma källa, dvs. Riksdagens utredningstjänst, är det i Tyskland icke tillåtet för asylsökande att arbeta. Om det skett en förändring under den senaste månaden ber jag om ursäkt. Jag är i alla fall inte helt övertygad om att statsrådets argument i det avseendet bär. Det sägs att jag uttalat att 95 % skall skickas tillbaka. Fru statsråd, det har jag hört tidigare. Jag har läst om det i artiklar baserade på intervjuer med statsrådet. Jag har hört det sägas av statssekreterare och Invandrarverkets tjänstemän. Men det är inte jag som gjort påståendet. Det finns många klipp att välja bland när det gäller att verifiera gjorda påstående. Hur man skall budgetera för framtiden är svårt att veta. Det är jag väl medveten om. Men om man i fjol budgeterade för 25 000 personer och det kom 80 000, hur blir det då? Läget i Jugoslavien har inte förändrats. På vad baserar man då det faktum att det bara budgeteras för 30 000? Har något hänt som vi inte känner till? Risken är stor att den här siffran kommer att spräckas lika effektivt, tyvärr, som var fallet med den förra budgeten. Statsrådet säger att vi skall vara stolta över vårt rykte, dvs. över att vi anses vara generösa. Men jag tycker att vi skall vara stolta om vi har rykte om oss att tillämpa principer för asyl som i huvudsak är baserade på Genèvekonventionens definition. Jag är inte så säker på att stoltheten över ryktet om att vi tar hit människor som inte har flyktingskäl är så rysligt stor hos en majoritet av svenska folket, mot bakgrund av dagens ekonomiska situation. Vi kan inte hjälpa fattiga människor runt om i världen genom att plocka hit en del. Då är det mycket bättre, precis som någon tidigare sade, att för de pengar som det kostar att ha 40 000 människor här i stället hjälpa 400 000 till en betydligt drägligare tillvaro än den som de i dag lever i. Skruva alltså ned tonläget litet grand! Jag skall ta reda på mera om de uttalanden av statsrådet och hennes kolleger som jag har läst om i pressen.
Herr talman! Statsrådet Friggebo beskriver läget och lämnar besked om olika alternativ och handlingsplaner som regeringen kan ha när det gäller att komma till rätta med problemen i fråga om bosnierna. Jag menar att vi måste ge bosnierna signaler om att vi avser att sända tillbaka dem som inte har det skyddsbehov som vi anser berättigar dem att få stanna i Sverige. Den signalen måste vi ge även till omvärlden, för annars kommer det en mängd människor hit som sedan skall tvingas hem. Enligt min mening är det inte en human asylpolitik att föra en sådan signalpolitik som förs. Människor luras ju hit. Sedan skall de, precis som gällde för kosovoalbanerna, skickas hem. Det finns exempel på att man lämnar läger i Kroatien för att just komma till Sverige. Men man har ju skydd i lägren i Kroatien. Alltså är det den svenska signalpolitiken och, naturligtvis, anhöriga i Sverige som gjort att de här människorna blivit benägna att lämna sina läger i Kroatien för att åka till Sverige och bli föremål för en asylhantering. De allra flesta av de här människorna tror naturligtvis att de får stanna för gott i Sverige. Regeringen måste vidta aktiva åtgärder just för att ge korrekta signaler om att det är långt ifrån säkert att de här människorna får stanna i Sverige.

Herr talman! Jag hade förmånen att i höstas få en redogörelse av förslaget som invandrarministern hade tagit fram om tillfälligt uppehållstillstånd . Vi var relativt på det klara med att det då inte fanns något behov av den lagstiftningen. Men då kunde vi egentligen inte förutse riktigt vad som skulle komma att hända i Bosnien, i varje fall inte att det skulle få den här omfattningen. I efterhand kan man tycka att det kanske hade varit bra att ha den lagstiftningen trots allt. Det finns kanske anledning att aktualisera förslaget igen. Det som var intressant var invandrarministerns resonemang omkring Bosnienflyktingarna, att de nu i allmänhet kommer från första asylland, i det här fallet från Kroatien, kanske Ungern, och har befunnit sig i läger. Det borde kunna tyda på att man kan återförvisa dem dit varifrån de kom, men också kombinera det med insatser i dessa flyktingläger, så att man kan garantera att en avvisning kommer att ske till en plats där det finns möjlighet att ta emot dem. Jag hoppas att det är så jag skall tolka invandrarministern när det gäller de eventuellt kommande besluten. Finns det klara belägg för att det är fråga om första asylland, att de har varit i FN:s flyktingläger där nere och sedan åkt till Sverige, tycker jag att man skall kunna återförvisa dem dit. Det är väl den ordning man skulle kunna tänka sig att ha. Invandrarministern säger i svaret till Sten Andersson i Malmö att den kommitté som är utsedd redan i höst skall presentera en översikt över hur skyddet för flyktingar reglerats i andra europeiska länder och hur dessa regler tillämpas i praktiken. Jag har i och för sig tolkat direktivet så att vi också skall kunna lägga fram förslag och inte bra göra en översyn. Jag ser att vi efter den analys som skall ske kan ''göra de överväganden och lämna de förslag som vid översynen kan aktualiseras''. Det är väl så vi skall gå till väga. Jag har förstått att det skulle kunna vara en prioriterad uppgift för den här utredningen.
Herr talman! Det är helt riktigt att kommittén, om den finner det påkallat med anledning av översikten över reglerna i Europa, har frihet att komma med förslag. Sten Andersson i Malmö säger att om man har svaga argument försöker man höja rösten. Det handlade inte alls om arbete, som Sten Andersson kopplade ihop det med. Det var när Sten Andersson påstod att 95 % av alla asylsökande som är här nu kommer att få avslag. Jag vill påstå att Sten Andersson inte vet ett enda dugg om det. Däremot är det för närvarande så att i de beslut som fattas om kosovoalbanerna är det över 90 % som får avslag. Några får stanna här av de factoflyktingskäl, därför att de har sådana. Ett antal personer som har krigsvägrarskäl fattar man icke beslut om. Därför kan inte Sten Andersson göra någon prognos för framtiden. Vad gäller den beräknade kostnaden för framtiden undrar Sten Andersson vad det är som har hänt som gör att man inte skall räkna med fler än 30 000. Vad som har hänt vet vi, dvs. hur många vi har på flyktingförläggningarna. De ingår i kostnadsberäkningarna. Vad som kommer att hända under nästa år vet inte vare sig Sten Andersson eller jag någonting om. Låt oss säga att vi skulle få fred i f.d. Jugoslavien ganska snart. Då ändrar det förutsättningarna totalt. Jag skulle samtidigt vilja säga att jag är ganska pessimistisk om en sådan utveckling. Lars Moquist tar upp bosnierna. Det verkade på mig som om Lars Moquist antydde att vi skulle kunna börja sända tillbaka bosnier från Sverige. Det är fullständigt uteslutet att sända någon till Bosnien, och Kroatien, som har en enorm ekonomisk börda, kommer inte att släppa in några som vi sänder tillbaka. Vad det handlar om är att möjliggöra för människor att stanna där nere och inte söka sig vidare ut i Europa. Det sägs att det kommer så många bosnier upp till Sverige. I Kroatien fanns det tidigare över 600 000 bosnier. I dag är de ungefär 225 000. Många har alltså sökt sig ut runt om i Europa, inte bara till Lars Moquist försöker göra en jämförelse mellan kosovoalbanerna och bosnierna. Han säger att de lovas att få stanna här. Det finns inga löften om att få stanna här. Det är heller inget önskemål från bosnierna själva. Jag hade själv en överläggning med president Izetbegovic häromfredagen. De vill naturligtvis att deras medborgare skall kunna komma tillbaka och bygga upp landet. Det finns en vilja hos bosnierna själva att omedelbart återvända, om de bara kunde. Det är det som är det viktiga, att skapa den förutsättningen, att de skall kunna återvända till sitt hemland.

Herr talman! Ingrid Näslund har frågat mig om reglerna eller tolkningen av reglerna för att få uppehållstillstånd av humanitära skäl har ändrats i något avseende, eftersom färre får uppehållstilstånd, trots en starkt ökad tillströmning av flyktingar. Ingrid Näslund har vidare frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att barnkonventionens regler kommer att tillämpas beträffande flyktingbarn. Det är mot den här bakgrunden viktigt att slå fast att det främst av två skäl ofta förekommit tveksamma påståenden om förändringar i den svenska flyktingpolitiken. Det anförs ofta att en ökad andel avslagsbeslut i sig skulle kunna tydas på så sätt att politiken blivit mer restriktiv. En ökad andel avslagsbeslut är mer sannolikt ett uttryck för att en ökande andel av de asylsökande företer sådana skäl som inte kan leda till positiva beslut. Ett annat förhållande är att kriget i f.d. Jugoslavien inneburit att beslut i en stor mängd ärenden inte har kunnat fattas under en viss tid. Förhållandevis få asylbeslut i förhållande till antalet höga siffror för inströmningen av asylsökande skall också ses mot denna bakgrund. Enligt gällande lagstiftning får uppehållstillstånd ges till en utlänning som av humanitära skäl bör få bosätta sig i Sverige. Det är här inte fråga om någon egentlig skyddsbestämmelse utan om en möjlighet för den tillståndsgivande myndigheten att bevilja uppehållstillstånd när det är påkallat av humanitära skäl. Det kan gälla sådana humanitära skäl som hänför sig till utlänningens personliga förhållanden, främst psykiskt eller fysiskt handikapp eller sjukdom. Uppehållstillstånd kan också ges när förhållandena i hemlandet är sådana att det vore inhumant att tvinga utlänningen att återvända dit, t.ex. när det pågår krig eller inbördesstrider i landet. Det ligger i sakens natur att någon uttömmande uppräkning inte kan göras av de situationer där humanitära skäl bör föranleda att utlänningen får uppehållstillstånd. Det är alltså, som jag tidigare nämnt, fel att dra slutsatser av en jämförelse över tiden av antalet beviljade uppehållstillstånd i förhållande till antalet asylansökningar. Detta främst beroende på att man måste ta hänsyn till de skilda förutsättningar som gäller vid olika tidpunkter. De två åren som Ingrid Näslund valt att jämföra är ett exempel på detta. För det första beviljades under 1991 ett mycket stort antal tillstånd av s.k. humanitära skäl på grund av tillämpningen av tidsrelaterade schablonregler. Dessa schablonregler valde regeringen i december 1991 att successivt avveckla, eftersom de var förenade med stora nackdelar. De ledde lätt till orättvisa, och till vad som kan uppfattas som irrationella beslut. En skillnad på några dagar kunde bli avgörande i ena eller andra riktningen. För det andra innebar krisen i f.d. Jugoslavien att det under 1992 kom ett mycket stort antal asylsökande därifrån, och eftersom Invandrarverket valde att avvakta med beslut i många ärenden blir en jämförelse av förhållandet mellan asylsökande och antalet beviljade tillstånd missvisande. Ytterligare en orsak till att en jämförelse mellan olika år inte låter sig göras är att situationen i länder, varifrån asylsökande kommer, förändras. T.ex. kan en ny regim i ett land, varifrån många asylsökande tidigare kommit, göra att inte så många har anledning att söka sig därifrån. Jag vill framhålla att regeringen inte på något sätt utfärdat några direktiv om att bevijandet av uppehållstillstånd av humanitära skäl skall vara mer restriktiv än tidigare. Dock har, som jag nämnde tidigare, de schabloniserade väntetidsreglerna avskaffats. Varje asylansökan avgörs individuellt och utifrån det skyddsbehov som kan föreligga i det enskilda fallet. Det är naturligtvis av största intresse för mig att nära följa hur praxis inom rättstillämpningen utvecklas, särskilt mot bakgrund av att beslutsfattande i högsta instans sedan förra året inte längre skapas genom regeringsbeslut utan i en nyinrättad förvaltningsmyndighet. Jag kommer att ta initiativ till att en sådan uppföljning sker. Regeringen har nyligen tillsatt en parlamentarisk kommitté för översyn av invandrarpolitiken samt invandrings och flyktingpolitiken. Av direktiven framgår att en uppgift för utredningen är att lägga fram förslag om utformningen av övriga grunder för rätt eller möjlighet till bosättning i Sverige, t.ex. av humanitära skäl. Jag har tidigare här i kammaren, senast den 13 april, diskuterat frågeställningen om barnkonventionens regler och vill nu framhålla följande. Jag anser nu liksom tidigare att svenska myndigheter, i asylärenden liksom i andra samanhang, tar stor hänsyn till barnens behov. Särskild hänsyn tas till barnens situation vid prövningen av asylansökningar, och ärenden rörande ensamma barn behandlas alltid med förtur. Jag vill också framhålla att barnkonventionen inte syftar till att reglera vilka barn som skall få stanna i Sverige eller inte. Däremot kan med stöd av konventionen ställas krav på förfaringssättet i ärenden som rör uppehållstillstånd. Enligt FN:s kommitté för barnets rättigheter uppfyller Sverige i stort konventionens krav. Vid det förhör med Sverige som kommittén hade i januari i år, på grundval av den svenska rapporten om tillämpningen av konventionen, hade man inte någon kritik rörande behandlingen av asylsökande barn, förutom vissa synpunkter på förvarstagande av barn. Mot bakgrund av det jag nu har sagt finner jag det för dagen inte påkallat att vidta några åtgärder.
Herr talman! Jag tackar invandrarminister Friggebo så mycket för svaret på min interpellation. Jag kanske först skall säga att jag är medveten om den mycket svåra och grannlaga uppgift som Birgit Friggebo har i den situation som vi nu har i Europa, då en stor mängd människor söker asyl och känner sig jagade från sina hemländer. Jag kommer in så att säga från andra hållet i debatten. Jag tror också att jag vågar säga att jag har samma uppfattning som invandrarministern, att vi betraktas som ett generöst flyktingland. Det är någonting som jag glädjer mig över. När detta är sagt vill jag säga att jag i min interpellation har gjort vissa jämförelser mellan de två senaste åren när det gäller antalet flyktingar som har fått stanna i Sverige. Birgit Friggebo menar att man inte utan vidare kan dra några slutsatser av att siffrorna är så olika. Den enda slutsats som jag egentligen har dragit av siffrorna är att människor felaktigt kan få uppfattningen att allt fler flyktingar får stanna i Sverige av det stora antalet asylsökande. 13 000 fick sin ansökan beviljad. Jag är fullt medveten om att man utan vidare inte kan jämföra dessa siffror. Birgit Friggebo har också redogjort för de stora skillnaderna på just dessa två år. Anledningen till att jag valt dessa år är att det är de två senaste år vi har siffror för hela året. Skillnaderna är dock så stora, att man inte kan låta bli att undra om man inte, åtminstone i en del fall, varit restriktivare än tidigare. Det rör sig om en minskning med nästan 6 000 uppehållstillstånd, trots att tillströmningen av asylsökande har ökat med 56 000 jämfört med året dessförinnan. Ingen av oss kan förmodligen med säkerhet påstå att vi vet att den mycket stora skillnaden bara beror på att det under de två på varandra följande åren varit så olika förutsättningar. Det man skulle vilja veta är om reglerna i några enskilda fall ändå tillämpats restriktivare. Birgit Friggebo talar om olika förutsättningar och nämner i nästa andetag tidsrelaterade schablonregler. Då är det riktigare att tala om att vi har ändrat på reglerna, i alla fall i en del fall. Måste man ändå inte betrakta dessa ändringar som en viss skärpning i de aktuella fallen? Den avgörande anledningen till att jag ställt mina frågor är dock inte dessa siffror där det kan vara svårt att göra en säker tolkning. Det är snarare en växande känsla av olust inför många samstämmiga vittnesmål om att det har blivit svårare att få asyl. Jag nämnde i min interpellation att det finns människor som i många år lagt ner mycket tid, kraft och engagemang för att på olika sätt hjälpa flyktingar. De känner stor besvikelse och maktlöshet, som de säger, inför flyktingpolitiken. De menar att det har blivit svårare att få stanna av humanitära skäl. Det var inte detta de hade väntat sig. För en tid sedan träffade jag ganska många flyktingarbetare i Göteborg, bl.a. Ingrid Segerstedt Wiberg, som är mycket känd i dessa sammanhang. Hon gav uttryck för att hon aldrig tidigare träffat så trötta, nästan uppgivna, flyktingarbetare. Deras känsla av trötthet och uppgivenhet berodde inte bara på att det kommer så många fler asylsökande hit till landet, utan på att de kände till människor som befann sig i mycket dåligt skick, både fysiskt och psykiskt, men som inte fick stanna. En del togs direkt från sjukhussängen. Uppräkningen skulle kunna göras lång. Även om man inte kan göra vare sig vetenskap eller statistik av ett flertal vittnesbörd, måste man ändå räkna med att det rör sig om människor som har levt nära asylsökande i många år och som har fått vara med om både att många har fått avslag tidigare och att många har fått stanna. Vi måste därför fästa avseende vid vad dessa människor säger. Advokater som i många år har företrätt flyktingar bär samma vittnesbörd om att flyktingpolitiken i praktiken har skärpts. Jag konstaterar ändå med tillfredsställelse att Birgit Friggebo säger att regeringen inte har utfärdat några regler om att beviljandet av uppehållstillstånd av humanitära skäl skall vara mer restriktivt än tidigare. Det skulle ha gjort mig mycket upprörd om det hade varit så. Jag tycker också att det är bra att Birgit Friggebo kommer att ta initiativ till en uppföljning av hur praxis inom rättstillämpningen är nu när regeringen inte längre fattar beslut i asylärenden. När kommer en sådan uppföljning att ske, och hur kommer den att gå till? Det skulle jag vilja ha klarlagt.
Herr talman! De frågor som Ingrid Näslund har ställt är mycket intressanta och relevanta. Jag har också i och för sig blivit kontaktad av många som menar att det har blivit en restriktivare hållning hos myndigheterna när det gäller att bevilja uppehållstillstånd. Jag är ändå inte säker på att det stämmer. Det beror precis på vad man jämför med. Jag tror att invandrarministerns svar huvudsakligen är korrekt. Det stora problemet i dessa sammanhang är kanske inte om det eventuellt blivit en glidning i praxis, utan det är de långa handläggningstiderna. Familjer får genomlida en lång utredningstid, vilket i sig innebär ett trauma och en otrygghet av stora mått, och det frestar på psykiskt. Dessutom är det förenat med en mängd andra negativa konsekvenser, inte minst kostnader osv. Det enda som kan sägas vara bra med dessa långa handläggningstider är att man därmed gör en stor och bred regionalpolitisk satsning. Det är det enda positiva man kan säga om det. De långa handläggningstiderna skapar otrygghet för familjerna, som jag nyss sade, inte minst för barnen. Jag, liksom många andra, har besökt slussar och flyktingförläggningar. Jag var på en sluss i Växjö. Där bor tre familjer i ett logement. Det finns ingen möjlighet till privatliv, utan man bor där sammanbragt upp till fyra månader. Det är givetvis inte bra. Det avgörande för hur vi skall komma till rätta med problemen är att få ner handläggningstiderna, så att vi kan få så snabba beslut som möjligt. Sedan tänkte jag något beröra det som kommit att bli mera aktuellt, nämligen den nya folkrörelsen att gömma flyktingar. Jag skall gärna erkänna att jag själv varit engagerad i sådan verksamhet, dock på marginalen. Jag har sett människor som har varit engagerade i dessa frågor. De är ofta fantastiska människor med ett stort och djupt engagemang, en enorm välvilja och humanitär grundsyn. Problemet är att man inte kan vara säker på att barnen, som det i första hand är fråga om, får en bättre situation av att bli gömda i en lägenhet under kanske långa perioder. Man kan jämföra detta med en något så när snabb handläggning och en snabb avvisning där spelreglerna läggs fast på ett så tidigt stadium som möjligt. Jag tror att det kan vara förödande både för familjer och för barn att leva gömda och otrygga utan att vi vet vad som händer med dem. Detta är ett mycket svårt problem. Man kommer in på mänskliga och humanitära aspekter. Sammanfattningsvis måste vi på något sätt hitta metoder att få fram dessa beslut i den ena eller andra riktningen snabbare än vad som nu sker. På så sätt kan vi också minska en hel del lidanden och trauman för de inblandade familjerna.

Herr talman! Vi är två företrädare till Birgit Friggebo som har anmält oss till denna debatt. Det har vi gjort därför att vi med allt mer höjda ögonbryn med förvåning läser allt det som sägs om den stramare flyktingpolitik som utformas nu i vår. Det kanske inte är så konstigt att vi är förvånade. Ett bestående minne från vår tid som svarande i denna kammare är den mycket omfattande och frekventa kritiken som framfördes från otaliga folkpartister. Det skulle bli så humant när vi fick en ny flyktingpolitik. Väntetiderna skulle bort. Därför kunde man avskaffa alla humanitära skäl som var kopplade till det faktum att asylsökande drabbas av långa väntetider. Det blev paradregeln. Det skulle förklara också för flyktingmotståndarna att det nu var riktiga flyktingar som fick stanna och inte bara de som varit här länge. Det förklarades om och om igen att detta var riktigt. Även om jag inte riktigt delar den beskrivning som Birgit Friggebo gör i sitt interpellationssvar om hur reglerna om lång uppehållstid och humanitära skäl tillämpades, kan jag ändå ha förståelse för detta. Men felet var att reglerna infördes innan väntetiderna hade gått ner. Då blir det som det nu har blivit. Vi får om igen se att barnfamiljer utvisas efter att ha varit här under lång tid. Man kan då fråga sig vad det är som blev så mycket bättre. Det skulle också bli så mycket generösare. Det förefaller nu som om allt fler av dem som följer denna fråga på nära håll -- vilket Ingrid Näslund här har vittnat om -- anser att så inte är fallet. Nu senast häromdagen sade Kjell Jönsson från Svenska flyktingrådet i DN: I praktiken har flyktingpolitiken hårdnat sedan den borgerliga regeringen trädde till. Det är inte så konstigt att jag läser detta med en viss förvåning. När decemberbeslutet hävdes skulle det ju bli så mycket generösare. Det hade varit tillräckligt förvånande för många att få höra att det inte hade blivit någon skillnad alls. Men det blev inte generösare, utan i stället hårdnade flyktingpolitiken. Det tror jag att många tycker är mycket märkligt. Jag är den första att hålla med om att det kanske finns skäl att vara stram när asylinströmningen ökar och man vill få ner väntetiderna och få litet andrum. Det finns här två vägar att gå. Endera har man en till synes generös lagstiftning och tillämpar den utomordentligt restriktivt, eller också kan man öppet och ärligt redovisa att regeringen anser att vi nu får lov att strama åt på grund av stor tillströmning eller av något annat skäl. Det skulle då göras genom att regeringen fattar ett öppet beslut. Det vore ärligare att göra som den socialdemokratiska regeringen gjorde med det s.k. Herr talman! För att här fortsätta ärlighetsdebatten, vill jag säga att jag egentligen inte här trängt tillräckligt mycket bakom tidningsrubrikerna eller dessa rykten för att påstå att bedömningen av skyddsbehovet har blivit mycket tuffare i dag. Däremot vill jag med bestämdhet påstå att det knappast blivit någon större generositet i bedömningen under det senaste halvåret sedan decemberbeslutet hävdes. Mycket av det som jag ser i tidningsartiklar om enskilda fall är sig ganska likt. Jag kan också läsa mellan raderna och förstå litet grand av skälen till det som i förstone kan synas som upprörande i dessa fall. Skillnaden är den att det nu inte sitter en folkpartist i bild och kramar den stackars flyktingfamiljen på varenda tidningssida och talar om den grymma socialdemokratiska flyktingpolitiken. Där sitter ingen Ylva Annerstedt, Charlotte Branting, Maria Leissner eller Bengt Westerberg och beskärmar sig över utvisning efter så lång tid i Sverige, osv. Det är väl så att Birgit Friggebo har bättre diciplin på sina skaror än vad Georg Andersson och jag hade. Vi fick faktiskt också kritik från vårt eget håll. Det finns dessutom ytterligare skäl till förvåning, nämligen att det hörs så litet från de stora humanitärorganisationerna. Jag skall återkomma till detta i ett senare inlägg. Det svar som Birgit Friggebo givit är ändå ganska försiktigt. Det låter som om Birgit Friggebo själv inte riktigt har ett grepp om huruvida hennes flyktingpolitik är generösare eller stramare. Det skall följas upp och utvärderas. Det skulle vara utomordentligt intressant att få en ytterligare kommentar till att intitiativ nu skall tas till en uppföljning. Jag trodde att det fanns anledning för en minister att hålla sig informerad om huruvida man har stramat åt eller blivit mer generös.
Herr talman! Vi hade här i riksdagen förra veckan en flykting och invandrarpolitisk diskussion, och egentligen skulle jag inte ha behövt ta till orda i dag. Att jag ändå gör detta beror på att jag liksom Maj-Lis Lööw är oroad över den tystnad som har lägrat sig över en stor del av den flyktingpolitiska debatten. Det ger en jordmån och grogrund för dem som är invandrarfientliga och för dem som ytterligare vill skärpa politiken. Nyligen fick vi i stora rubriker ta del av en opinionsundersökning som påstods visa att en betydande majoritet av det svenska folket nu inte ville öka flyktingmottagningen. Det kanske det aldrig har funnits en majoritet för. Men det beror litet grand hur man ställer frågan. I detta läge är det ännu angelägnare för oss politiker att våga stå upp och ta till orda och hävda flyktingpolitikens viktiga roll. Sverige måste trots alla de svårigheter som vi nu har att brottas med fortsätta att ställa upp med en bra flyktingpolitik. Det är inte mer är drygt ett år sedan som parlamentariker från alla partier deltog i stora gemensamma demonstrationer mot främlingsfientlighet och rasism. Jag är alldeles övertygad om att rasismen och främlingsfientligheten inte är mindre i dag. Men det ordnas inte några demonstrationer. Det är en tystnad. Därmed är jag rädd för att utvecklingen av negativa attityder mot flyktingar och invandrare kan förstärkas. I Morgonekot i dag kunde vi höra en rapport från en kommun där bostadsföretaget hade bestämt sig för att ge gratis flyttning för svenskar som vill flytta ut ur det bostadsområde dit man nu har förlagt ett antal flyktingar. Det fyller mig också med en djupgående oro. Jag blir skrämd av sådana tecken på en hårdhet hos det svenska folket. Här kommer regeringen in i bilden. Också invandrarministern måste ta sitt ansvar. Det är viktigt vilka signaler som ges från regeringen. Nu sägs det här att det inte har givits några signaler eller vidtagits några åtgärder för att skärpa flyktingpolitiken. Men nog är det väl ändå så att vistelsetidens längd tillhör de humanitära skäl som tidigare har gällt som skäl för att få stanna. På den punkten har uppenbarligen utfärdats direktiv. Man har fattat beslut om att tidsrelaterade schabloner inte skall gälla. Ingrid Näslund tröstar sig med vad som står på s. 3 i interpellationssvaret. Men redan på s.2 har bekräftats att vistelsetidens längd inte längre spelar någon roll. Invandrarministern säger att regeringen valde att successivt avveckla dessa regler, eftersom det var förenat med stora nackdelar och skapade orättvisa och resulterade i vad som kan uppfattas som irrationella beslut. Min fråga är: Hur kom det sig att dessa nackdelar uppkom i december 1991? Dessförinnan hade ett stort antal företrädare i denna riksdag ansett det vara mycket viktigt att man beaktade vistelsetidens längd, inte minst företrädare för Folkpartiet. Vi utkämpade många debatter om detta. Jag är beredd att diskutera relevansen i vistelsetidens längd. Man kan självfallet ha olika meningar om detta. Men det var tveklöst företrädare för framför allt Folkpartiet, men också för Kds och andra partier, som hävdade att det var mycket viktigt att de som hade vistats här ett eller två år skulle få stanna på grund av att myndigheterna inte kommit sig för, eller förmått, att fatta beslut tidigare. Detta gällde framför allt barnen. Detta tas upp i interpellationen. Vi hade en regel om tre terminer i skola. Man krävde att det skulle utvidgas till förskolan, och man krävde att två terminer skulle räcka. Nu hjälper inga böner och ingen tid alls. Detta upphöjs som en dygd främst av alla dygder. Hur kan kulturministern nu så kategoriskt och frimodigt avvisa alla de argumet som hon och hennes partiföreträdare anförde i denna fråga före valet
Herr talman! Jag tror inte att Ingrid Näslund och jag har något behov av att diskutera andelen som blir föremål för beslut och hur många som kom. Jag tror att vi är ganska överens om detta. Det skapas stora oklarheter när olika opinionsundersökningsfrågor ställs. Under de senaste dagarna är det en undersökning från Göteborg som har svept över landet. Frågan handlar om huruvida man bör ta emot eller inte ta emot fler flyktingar. Jag skulle inte åta mig att svara på en sådan fråga. Jag förstår inte frågan. Det talas om att ta emot fler flyktingar. Är det sådana som bedöms ha flyktingbehov och som får stanna här i Sverige? Eller handlar det om dem som söker sig hit -- de som flyr och som vi i alldagligt tal kallar för flyktingar, eftersom de flyttar på sig -- men som i själva verket är asylsökande? Sådana här undersökningar kan man inte ge särskilt mycket för när det gäller att bedöma vilken inställning människor har. Regeringen har beställt en mycket större undersökning där man går in på djupet när det gäller vilka attityder människor har till invandring och invandrare, och också invandrarnas attityder till oss svenskar. Ingrid Näslund redovisar också att det finns en tilltagande diskussion om att många av de asylsökande mår dåligt och att det har blivit sämre. Också jag har nåtts av dessa signaler. Jag tycker att man skall ta dem på mycket stort allvar. Det är bakgrunden till att jag tycker att det kan vara lämpligt att vi ser efter om det ligger något bakom dessa påstående om att praxis allmänt sett skulle ha blivit avsevärt mycket hårdare. Maj-Lis Lööw undrade om ministern inte borde veta hur det egentligen är. Jag kan konstatera att vi inte har gett några direktiv om en allmänt stramare bedömning inom begreppet humanitära skäl, förutom de schabloniserade väntetiderna. Det lade jag också till i mitt skrivna svar. Därtill är det så, Maj-Lis Lööw, att det har gjorts en del lättnader där regeringen har fattat beslut och där vi också har gått till riksdagen med förändringar. Jag har sagt tidigare att jag inte tror att tillämpningen av hela lagstiftningen när det gäller skyddsbehoven innebar att så särskilt många fler, i volym räknat, fick stanna. Men det var ändå en signal om att vi fullt ut tillämpar de skyddsskäl som också finns t.ex. hos våra nordiska grannar. Det sade jag också i den tidigare debatten här i kammaren i dag. Det innebar att man kan försörja sig om man lyckas skaffa sig ett arbete och att man inte skall ta barn i förvar i den omfattning som skedde tidigare. Vi håller nu på att arbeta med ett flexiblare flyktingmottagande där de asylsökande själva skall få större möjligheter att styra verksamheten och var de vill bo. I den meningen strävar vi efter att vi skall få ett humanare flyktingmottagande. När det gäller själva praxis kan regeringen naturligtvis informera sig genom att läsa olika beslut. Det är en självklarhet att ministern skall göra det. Men när det kommer så många propåer utifrån om att det generellt skulle vara stramare är det viktigt att man lämnar detta till en oberoende bedömare. Som svar till Ingrid Näslund vill jag säga att vi just nu håller på att bestämma oss för hur denna oberoende uppföljning skall ske. Det kommer direktiv till det ganska snart. Georg Andersson tog upp frågan om vistelsetidens längd. Det är riktigt att den har lagts inom ramen för den humanitära bedömningen. Georg Andersson frågar vad som har hänt sedan tidigare, t.ex. när Folkpartiet var i opposition. Då vill jag också svara på Maj-Lis Lööws fråga om varför vi inte avvaktade med att avskaffa dessa väntetider till dess att det inte skulle beröra så många personer. Det var precis det vi gjorde när det gällde barnfamiljer. Vi kontrollerade mycket noga att det bara var i undantagsfall som barnfamiljerna skulle drabbas när vi tog bort den s.k. treterminsregeln, som innebar att hade man gått tre terminer i skolan skulle det vara ett särskilt skäl för att få stanna. Det innebär inte att man inte kan ta hänsyn till väntetiden inom ramen för den allmänna bedömningen av humanitära skäl. Vad var det då som gjorde att vi tog bort detta? Det var att väntetidsreglerna riskerade att bli huvudregler och att vi skulle komma bort från skyddsprövningen när man skulle fatta beslut om alla de som kommer från det tidigare Jugoslavien. Hela politiken går ut på att man skall stoppa kriget där nere och att man skall ge möjligheter för människor att återvända. Georg Andersson, den kritik som jag deltog i handlade väldigt mycket om att vi skulle minska ner väntetiderna. När vi tog bort treterminsregeln försäkrade jag mig om att det var mycket få barnfamiljer som skulle kunna komma att omfattas av dem, förutom de som kom från Jugoslavien. Jag delar fortfarande den uppfattningen att det är en mycket viktig del att korta väntetiderna. Det är därför som vi ger alla de resurser som Invandrarverket och Utlänningsnämnden vill ha för att kunna fatta snabbare beslut.

Herr talman! Jag sade i mitt anförande att det är riktigare att tala om att vi har ändrat på reglerna. Måste man ändå inte beteckna denna regeländring som en skärpning? Jag tog upp det. Sedan sade jag att jag var glad över att Birgit Friggebo hade sagt att man inte hade avsett att ge några regler som betydde en skärpning när det gäller den humanitära frågan. Nu är det just detta vi diskuterar. Jag tycker att den här regeln är en skärpning när det gäller humanitära skäl. Det vill jag klart deklarera. Därför är jag glad att höra att man hade tittat efter hur det var med barnfamiljerna. Jag tycker ändå att regeln borde ha varit kvar för de barnfamiljer som ännu inte hade blivit behandlade, trots kortare väntetider. Det borde sägas ifrån rent allmänt att det skall vara ett tillräckligt humanitärt skäl. Nu har det kommit till min kännedom att man i Utlänningsnämnden sitter och resonerar om huruvida det är ett barn som verkligen har gått tre terminer i svensk skola. Kan man räkna med att man har gått i svensk skola om man har fått undervisning på en flyktingförläggning eller har man då varit isolerad från svenska barn så att man inte kan vara kvalificerad? Det finns alltså många sätt att se på detta. Sedan skulle jag vilja lyfta fram frågan om barnkonventionen. Det har jag också gjort i min interpellation. Det må så vara att den inte syftar till att direkt reglera om barn skall få stanna i Sverige eller inte. Den syftar däremot till att vi skall göra allt vi kan för att barn inte skall fara illa. Därför kan den enligt mitt förmenande vara i allra högsta grad tillämplig även på flyktingbarn. Utlänningsnämnden lär ha uttalat att de inte anser sig ha någon förpliktelse att iaktta reglerna i konventionen när det gäller flyktingbarn. Jag vill veta om Birgit Friggebo anser att Utlänningsnämnden står över barnkonventionens regler, utan att Birgit Friggebo för den skull skall uttala sig om deras sätt att agera. Är det så att Utlänningsnämnden står över barnkonventionens regler? Jag tycker inte att de skall göra det. Vi har hört om ganska många upprörande fall om barn som varit svårt sjuka, gravt handikappade eller ensamma. Jag vet att det har diskuterats tidigare så jag skall inte ta upp tiden med det. Men det finns tillräckligt många fall som vi får höra talas om personligen och kan läsa om i pressen där barn ändå inte har omfattats av barnkonventionens regler på ett riktigt sätt.
Herr talman! Jag ser väntetiderna som det stora problemet. Kan man korta ner väntetiderna kan man också få fram besluten så att det humanitära inslaget understryks. Blir det långa väntetider blir det problem för alla inblandade, utom om man ser det ur regionalpolitisk synpunkt. Därför måste vi titta på hur vi skall komma dit. Sverige har en viss profil. Det sade vi också i den förra debatten. Den är välförtjänt, och den skall vi inte skämmas över. Men den attraherar många asylsökande. Det frestar på våra utredningsresurser, och därmed blir våra väntetider långa och svåra problem uppstår med avvisning efter lång tid. Jag vet inte om Georg Andersson är inne på att återinföra treterminsregeln om det skulle uppstå en situation där ni får ansvaret. Är det sådana tankar Georg Andersson bär på? Det skulle vara intressant att veta. Jag tror dess värre att det finns vissa ökade negativa strömningar i Sverige mot ökad invandring. Invandrarministern nämnde den här undersökningen och frågorna där. Jag delar helt invandrarministerns uppfattning. Men eftersom samma fråga har ställts vid tidigare tillfällen kan man ändå jämföra och se förändringarna i opinionen, även om frågan kan vara fel ställd. Man kan alltså se en viss trend. Den tycks ju dess värre vara uppenbar. Då är det svårt för oss politiker att förklara detta. Hur skall vi kunna förklara för människor så att de begriper att man kan få uppehållstillstånd med hänvisning till Genèvekonventionen, att man är de facto-flykting, humanitära skäl, att man är krigsvägrare eller anhörig? Det kan vara olika sorters anhöriginvandring. Detta skall vi förklara på ett begripligt sätt så att människor förstår och har respekt för detta. Det är inte så lätt. Jag kan inte se att någon av dessa tre invandrarministrar egentligen har lyckats särskilt bra med det, även om de har gjort stora försök. Men det är inte så lätt. Där tror jag vi allihop har ett problem som vi gemensamt får försöka axla. Vi vill också gärna ha ett klarare ställningstagande. Det var Maj-Lis Lööw inne på i början. Vi i vårt parti vill skärpa asylbegreppet och anhörigbegreppet något. Men vill öka insatserna där flyktingar huvudsakligen finns. Det är ännu så länge inte i Sverige.
Herr talman! Gustaf von Essen, jag vill nog påstå att Birgit Friggebo, Georg Andersson och jag lyckades förklara detta om vi fick ta tid på oss. Om vi fick komma ut på ett möte och tala i 45 minuter och sedan svara på frågor i ett par timmar redde vi ut detta. Men jag håller med om att det tar tid. Därför håller jag också med Birgit Friggebo om detta med undersökningen. Allting går ju igen. Det här är inte den första fullkomligt befängda undersökningen. Den förstärks dessutom av en slarvig massmedietolkning. Frågan om man vill ta emot fler flyktingar kan i stort sett betyda vad som helst. Det kan betyda fler än i dag eller fler flyktingar över huvud taget osv. Det går bara inte att tolka ut detta. Det har varit utomordentligt märkliga turer i den frågan. Detta med att man skall få försörja sig på arbete medan man är asylsökande -- det pinsamma är att det inte finns några arbeten -- eller frågan om barn i förvar och sådant är jag beredd att diskutera en annan gång. Men nu vill jag prata om skyddsbehov och de humanitära skälen. Faktum är att vi fick ner tidsramarna och väntetiderna. Det var i det läget som vi kunde säga att nu är ett och ett halvt år lång väntetid för en barnfamilj och ett och ett halvt till två år lång väntetid för en ensamstående. Detta var inga idiotregler eller schablonregler. Det måste ställas i relation till dem som har suttit här och väntat länge och hur snabbt man klarar att behandla de nya asylansökningarna. Det tidsbegrepp som man eventuellt skall gå efter som någon slags lös tumregel måste förändras i förhållande till vad som är lång väntetid när man gradvis pressar väntetiderna. Det skall ju vara så att t.ex. en treterminsregel, om man skall ha den, skall vara ett undantag. Det var därför det var så obegripligt, dvs. hela resonemanget om att eftersom det är så få fall i dag där man eventuellt behöver tillämpa en treterminsregel kan vi också ta bort den. Det var just detta fåtal fall av barnfamiljer som hade fått vara här så länge att barnen hade gått i skola i tre terminer som gjorde att vi tyckte att det var ett humanitärt skäl för dem att få stanna här. Så måste ju humanitära skäl när det gäller lång väntetid fungera. Det är undantagen som blir de humanitära skälen.